Herr talman! Beträffande första delen av Svante Lundkvists anförande kan vi vara överens. Det är första gången på länge, och jag är glad för att vi i den delen nådde samstämmighet. I den andra delen frågade Svante Lundkvist vilken utformning familjelantbruket skall ha och sade att det var det det gällde. Det är riktigt. Familjejordbruket betyder fler enheter än om man har ett stort jordbruk. Och vi vet att den odlade arealen här i landet är begränsad — den blir inte större än den är i dag. Då kan familjejordbruket rimligen inte expandera på arealsidan och på det sättet få ökade inkomster som täcker ökade utgifter. Familjelantbruket måste i stället ha en allsidig produktion. Man bör helst ha både mjölkoch fläskproduktion och även hönsproduktion. Men det finns inget utrymme för familjelantbruket att få den produktionen om ett fåtal mycket stora producenter ägnar sig enbart åt den här driften i specialiserad form. Det är den enda och enkla grundsatsen i mitt resonemang och min omtanke om familjejordbrukets fortlevnad.
Herr talman! Jag hoppas att vi då kanske kan bli överens om det följande. En förutsättning för att kunna motverka att hamna i en överskottssituation — vi vill försöka förhindra att hamna i en sådan, men vi vet att vi riskerar att hamna där vid åtskilliga tillfällen — är att hålla tillbaka en expansion av fläskproduktionen.

Är målet alltså i dag att de befintliga storproducenterna — som också kan vara familjejordbrukare, vilket Anders Dahlgren vet — skall lägga ner sin verksamhet för att vi skall kunna få utrymme för många fler småproducenter? Är det målet? Jag har för min del sagt — och det är också socialdemokraternaås uppfattning — att om vi hamnar i en överskottssituation, då vill vi vara med om att vidta åtgärder som motverkar risken för en ökad produktion. Och då är vi beredda att sätta in åtgärder som hindrar ett tillskott av nya storproducenter. Men vi har icke önskat vara med om att slå ihjäl de storproducenter vi har i dag, därför att vi vet att de många gånger är producenter till avnämare som kan ha ett intresse av att ha tillgång till fläskproduktion för att garantera sig insikt i prisbildningen på fläskproduktionens område.
Herr talman! Med risk för talmannens ogillande måste jag få svara herr Lundkvist ännu en gång. Jag har ingen önskan att slå ihjäl någon. Jag är en ganska fridsam man. Det har aldrig varit min avsikt att slå ihjäl de större fläskproducenterna, som herr Lundkvist uttryckte det. Min strävan är bara att de inte skall expandera mer. De skall inte bli större, och de skall inte bli fler än i dag. Därför är det egentligen ett försök att göra en höna av en fjäder när Svante Lundkvist argumenterar som han gör. Svante Lundkvists reservation innebär ju bara en annan teknisk lösning av propositionens förslag. Då borde vi i princip vara överens. Samma förutsättningar gäller ju för propositionen och för reservationen, nämligen att man har ett prispressande överskott och att de större producenterna skall betala mera av exportkostnaderna än de mindre, eftersom det är de större producenterna som har förorsakat överskottet. Och det rör sig i bägge fallen — i reservationen och i propositionen — om lika mycket pengar.
Herr talman! Jag skall bara sluta med att konstatera att jordbruksministern vill behålla de nuvarande storproducenterna och att han dessutom vill införa en premie för fläskproduktion hos småproducenterna. Detta tror han skall leda till att vi avvärjer risken för överskott i fläskproduktionen. Jag måste säga att jag vidhåller min uppfattning — jag tror att jordbruksministern kommer att misslyckas. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i sin helhet skall återförvisas till utskottet.

Fru talman! Vi är i Sverige beroende av sjöfart för utrikeshandel och för inrikestransporter. Vi bedriver också sjöfart mellan andra länder på alla hav och oceaner. Sjöfarten är därför en viktig näring som inbringar främmande valutor. Sjöfartsnettots betydelse för vår handelsbalans motsvarar ungefär 10 96 av våra exportinkomster. Fram till för några år sedan var 25 000 å 30 000 människor sysselsatta inom sjöfartsnäringen i Sverige. På grund av ändringar i världshandeln, ändrat behov av oljetransporter, överproduktion och överskott på fartyg, ändrade konkurrensförhållanden m.m. kunde problem uppstå. Det började märkas för några år sedan — på allvar 1976. I en socialdemokratisk motion krävde vi då en branschutredning om sjöfarten. Vi ville ha till stånd ett snabbt agerande från regeringens sida. Riksdagen var positiv till vårt krav, och regeringen tillsatte sedermera en s.k. sjöfartspolitisk utredning, som skulle arbeta skyndsamt. Flera år tidigare hade trafikpolitiska utredningen — också tillsatt efter socialdemokratiska motionskrav — fått tilläggsdirektiv som innebar att sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken skulle prövas. Vad har då hänt under dessa år, då kommunikationsministrarna har kommit och gått och då regeringar har avlöst varandra? Jo, fru talman, mer än halva den svenska handelsflottan har försvunnit ur svensk ägo. Därmed har tusentals och åter tusentals sysselsättningstillfällen för sjöfolk — ombordanställda av alla kategorier — försvunnit. Landanställd rederipersonal på kontor och terminaler har också förlorat sina jobb. Fartyg har realiserats. De har sålts till priser långt under nybyggnadsvärdet. Hela rederier — stora och små — har utraderats. Utredningarna har dragit ut på tiden. När de väl blivit färdiga och presenterats har inga långsiktiga regeringsförslag på åtgärder förelagts riksdagen. Regeringen har vid några tillfällen fått komma med en del förslag som varit av karaktären brandkårsutryckningar när det gällt att klara vissa enskilda rederier. Men långsiktigheten, en sjöfartspolitisk målsättning, har saknats. Vi har från socialdemokratiskt håll presenterat en del sådana förslag. Men de verkliga resuserna — möjligheterna att komma med övergripande politiska förslag — har ändå regeringen med sitt kansli haft. Men de resurserna har kommit till uttryck bara när det gällt att avvisa våra förslag i sjöfartsfrågor. Vi lade för ett år sedan fram förslag om konkreta åtgärder för kredit och utvecklingsstöd till sjöfarten. Vi ville få fram snabba insatser för att förbättra sjöfartsnäringens konkurrensförmåga och för att stimulera en svag investeringsvilja. Förslaget avstyrktes av den borgerliga riksdagsmajoriteten, som lovade att ett regeringsförslag skulle komma som i höstas, men så blev det inte. I den trafikpolitiska proposition som låg på riksdagens bord förra våren nämndes inget om sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken — den frågan hade inte ens utretts. Nu har äntligen en proposition om sjöfartspolitiken presenterats för riksdagen. I det sjöfartspolitiska programmet sägs bl.a. att den statliga sjöfartspolitikens målsättning bör vara att landets utrikeshandel kan utföras effektivt till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Transportförsörjningen skall tryggas i politiska och ekonomiska krissituationer. Som en konkurrenskraftig exportnäring skall sjöfarten stärka bytesbalansen. Sjöfartspolitiken skall inordnas i den allmänna näringspolitiken, och sjöfartspolitiken skall inriktas mot att passa in i de trafikpolitiska målen. Vad avser den mindre skeppsfarten — den del av näringen som sysselsättes i närtrafik — anses det vara angeläget att den ges sådana långsiktiga förutsättningar att den kan bibehålla sin konkurrenskraft. Socialdemokraterna i trafikutskottet kan i princip godta kommunikationsministerns uttalanden om sjöfartspolitikens allmänna inriktning. Men vi finner propositionens förslag i övrigt klart otillräckliga. Socialdemokraterna anser att statsmakterna måste gå in med sådana stödoch garantiåtaganden att sjöfartsnäringen kan genomföra nödvändiga investeringar för att långsiktigt säkra branschens utveckling. Då måste staten göra sådana åtaganden att branschen inte vid en ny större nedgång i sjöfartskonjunkturen riskerar att drabbas av en utveckling liknande den under senare delen av 1970-talet, då en alltför stor del av den svenska handelsflottan såldes ut. Vi har i motioner i anslutning till regeringsförslaget närmare angett våra förslag till sådana åtgärder som vi anser krävs för en offensiv utveckling av sjöfarten. Vi har sedan gett uttryck för våra synpunkter och krav i ett antal reservationer vid utskottsbetänkandet. Vi kan inte instämma i kommunikationsministerns kategoriska nej till ett statligt ägarengagemang inom sjöfartsnäringen. Majoriteten i utskottet har gått på samma linje som kommunikationsministern. Vi anser emellertid att staten har fått göra kraftiga ekonomiska åtaganden direkt eller indirekt i sjöfartsnäringen under senare år för att stötta upp den privata rederinäringen. Det statliga inflytandet har ändå blivit ringa. En vidgad handelsberedskap bör finnas inför framtida eventuella nedgångar i sjöfartskonjunkturen. Därför bör det nu skapas möjligheter — administrativt och praktiskt — för sjöfart i statlig regi med statsägda fartyg. Om dessa möjligheter hade funnits, kunde under de besvärliga åren stora kapitalförluster ha undvikits. Om staten hade övertagit en del av fartygen, kunde vi i dag ha haft kvar tonnage som det hade varit samhällsekonomiskt riktigt att ha under svensk flagg. Sysselsättningen för många tusentals berörda sjömän och även landanställda kunde ha klarats bättre. Det hade inte behövt betyda osund konkurrens med etablerade svenska rederier och deras verksamhet. Statlig och icke-statlig verksamhet kunde komplettera varandra även praktiskt — inte bara ensidigt med ekonomiska bidrag och lån från statens sida till den privata näringen, som skett på senare år. Det är vad vi kräver i en av våra reservationer. Men vi är också beredda att vidta ekonomiska stödåtgärder till förmån för rederinäringen för att på det sättet stödja en offensiv utveckling av sjöfarten. Vi har tidigare föreslagit att ett strukturbolag skulle bildas med uppgift att i samarbete med branschens parter förhandla fram konkreta strukturplaner för näringen. Vi föreslog också möjligheter att gå in med tillfälliga insatser för att vid ekonomiska svårigheter undvika panikförsäljningar av fartyg, som det på sikt kunde vara motiverat att behålla. Vad som nu föreslås i propositionen om systemen med kredit och värdegarantier har fått en uppläggning, som i stort möter de krav som vi tidigare har ställt. Vi anser att det är viktigt att när det gäller åtgärder tyngdpunkten läggs på finansieringssidan. Men vi har också ansett att rederinäringen inte kan känna tillräcklig säkerhet och tillförsikt med regeringsförslaget. Det behövs garantier för att samhället på ett mera aktivt sätt kommer att gå in för att stödja branschen än vad som var fallet under senare delen av 1970-talet, detta om nödvändiga investeringar i nytt tonnage skall kunna realiseras. Utskottet är enigt om att ett system med statliga värdegarantier kan utgöra ett värdefullt sjöfartspolitiskt medel. I vår socialdemokratiska motion har vi sagt att en ram på 500 milj.kr. som avsatts för i första hand befintligt tonnage kan vara alltför snävt tilltagen. Utskottet ger här med anledning av vår motion regeringen till känna att i akuta situationer värdegarantier kan lämnas, även om ramen därmed något överskrids. Vi har vidare sagt att gränserna för de restvärden inom vilka värdegarantierna skall ges borde vara sådana att garantier kunde ges till större antal fartyg och att de borde gälla en längre tid än tio år, som föreslagits i propositionen. Även här gör nu utskottet uttalanden, som tillfredsställer våra krav så här långt. När det gäller kustsjöfarten har vi redan under den allmänna motionstiden i januari tagit upp frågan om prövning av kustsjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken. Det är egentligen ett krav som rests för länge sedan. Det har också fattats ett beslut, men detta har inte verkställts. Frågan borde ju, utredd och färdig, har varit med när riksdagen behandlade trafikpolitiken förra våren. Men nu kan vi konstatera att regeringen tar upp frågan och aviserar åtgärder. Vi påtalar i detta sammanhang den klara koppling till hamnpolitiken som kustsjöfartens utveckling har. I propositionen föreslås att gällande lag om tillstånd till överlåtelse av fartyg skall förlängas fram till 1984. Det tycker vi är bra. Sjöfartens utlandsetableringar kan också bestå i direktinvesteringar, som inte berörs av överlåtelselagen utan handläggs av riksbanken ensam, om en strikt tillämpning sker. Då företas prövningen endast med hänsyn till de valutamässiga aspekterna. Den strängare prövning som sker vid utflaggning av fartyg, vilken prövning faller på kommerskollegium, äger då inte rum. Vi har ansett det vara viktigt med en enhetlig behandling av sjöfartsinvesteringar utomlands, oavsett hur de formellt kommer till stånd. Riksdagen har tidigare understrukit betydelsen av att Sverige fortsätter sina strävanden att motarbeta registrering av fartyg under bekvämlighets flagg. Utskottet upprepar nu detta. Därtill skriver utskottet att det är viktigt att prövningen av frågor om sjöfartsöverlåtelser även fortsättningsvis sker på ett sådant sätt att dessa strävanden inte motverkas. Frågan om bekvämlighetsregistrering av fartyg har berörts i socialdemokratiska motioner. De har föranletts av att svensk redare har fått riksbankens tillstånd att köpa fartyg utomlands, som sedan skulle registreras under bekvämlighetsflagg. Vi har reagerat mot detta. Vi är medvetna om att det kan bli komplikationer när det gäller svenska rättssubjekt, eftersom de kan vara svåra att bemästra med svensk lagstiftning. Vid behandlingen av dessa motioner har vi också i utskottet enigt erinrat om vad som tidigare sagts av riksdagen, nämligen att det är viktigt att tillämpningen av lagen om överlåtelse av fartyg sker på ett sådant sätt att syftet med lagen inte kringgås. Vidare skriver också nu utskottet att en så långt möjligt enhetlig behandling av fartygsöverlåtelser bör ske, så att strävandena att förhindra bekvämlighetsregistrering inte motverkas. Därmed kan vi anse att en fingervisning ges till riksbanken, då utlandsinvesteringar gällande sjöfartsinvesteringar prövas. Det föreslås också i propositionen att de bidrag som getts till fria hemresor för sjöfolk skall slopas. Där har vi socialdemokrater en helt annan uppfattning. Vi anser att de fria hemresorna är en viktig social och ekonomisk förmån för de ombordanställda. Vi anser att det är angeläget för samhället att bidra till att minska de sociala nackdelar som är förknippade med tjänstgöring på fartyg i trafik utanför Sverige. Vi föreslår därför att bidraget för sjöfolkets fria hemresor skall finnas kvar t. v. och att 18 milj.kr. skall anvisas för detta ändamål. Frågan om formen för bemanning av de statliga isbrytarna och sjömätningsfartygen tas också upp i den sjöfartspolitiska propositionen. Kommunikationsministern föreslår att det även i fortsättningen skall vara marinen som bemannar fartygen. Detta är en fråga som varit under prövning under lång tid. Det föreligger nu motioner från socialdemokraterna, folkpartiet och vpk som kräver övergång till civil bemanning. Det presenterades en utredning 1978, gjord av sjöfartsverket och chefen för marinen. Vi anser att det var en mycket ensidig utredning, något av en partsinlaga. I den kom man bl.a. fram till att det skulle bli förenat med stora kostnader att bemanna fartygen civilt. Det skulle bli dyrt att få fartygen godkända för civilt bruk vad gäller bostadsstandard. Man sade att det skulle vara ofördelaktigt om man tvingades träffa avtal som civila fackförbund kunde godkänna. Därför ville man även i fortsättningen anställa ”kommenderad personal”. Fru talman! Jag vill säga: Det resonemanget är mycket snarlikt det som sådana redare som utnyttjar bekvämlighetsflagg för att smita undan ett socialt ansvar utnyttjar. I andra sammanhang har både regering och riksdag fördömt bekvämlighetsflaggade fartyg. De är ett ovälkommet inslag inom sjöfarten, har det sagts. I fallet med de militärbemannade isbrytarna och sjömätarna blir den svenska marina befälsvimpeln en bekvämlighetsflagg. Vi vill inte ha det så. Vi kan konstatera att den komplettering av den senaste utredningen på området som förra årets kommunikationsminister ansåg behövlig inte har skett. Nuvarande kommunikationsminister har okritiskt accepterat utredningens påståenden om kostnaderna för militär kontra civil bemanning. Hänsyn har inte tagits till fördelarna med erfaren, utbildad och kontinuerligt anställd personal i förhållande till nackdelarna med ständiga nybörjare och byten av personal, vilket ligger i den militära bemanningsformen. Man har inte prövat hur den personal på sjöfartsverket som inte kan sysselsättas under vintermånaderna kan användas på isbrytarfartygen. Man har inte vägt in de samhällsekonomiska kostnaderna för värnpliktiga och för flottans stamoch reservpersonal, som kommenderas att tjänstgöra på fartygen. Det här är också en principfråga: Skall civila uppgifter som isbrytning och sjökartläggning inte utföras av vanligt civilt anställt folk? Vi har från socialdemokratisk sida i utskottet funnit att såväl isbrytning som sjömätning tjänar i huvudsak civila ändamål och syften och att därför enligt vår mening bemanningen av isbrytare och sjömätningsfartyg bör vara civil. De kostnadskalkyler för en övergång till civil bemanning som redovisas i propositionen beaktar enligt vår mening inte frågans samhällsekonomiska aspekter. Visser oss tvingade att återigen kräva en utredning — men en opartisk sådan — om övergång till civil bemanning, varvid arbetsmarknadsoch samhällsekonomiska aspekter skall beaktas. Vi kräver detta i vår reservation nr 7. Slutligen, fru talman, har vi i ett särskilt yttrande konstaterat att det rått brist på initiativkraft hos regeringen när det gällde att finna vägar för att vid en exceptionell lågkonjunktur för den tyngre tanksjöfarten behålla fartygen i svensk ägo och därmed hjälpa till att hindra en försäljning när fartygens priser var mycket låga. Man prövade då på många andra håll i världen att lagra olja i upplagt tanktonnage. Oljan var då — om vi jämför med dagens priser — billig, och miljontals ton kunde ha inköpts och temporärt lagrats i fartygen. Regeringen fick sådana förslag, men åtgärder uteblev. Fartygen fick säljas för mycket låga priser och senare fick olja för lagring köpas till mer än dubbla priser. Man kunde ha vunnit två positiva syften — det ena av sjöfartspolitisk betydelse, det andra av handelspolitisk. Åtgärderna uteblev, och det är beklagligt för folkhushållet. Fru talman! Det finns ytterligare en socialdemokratisk reservation, som gäller hamnpolitiken och subventionering av fyroch farledsvaruavgifter. Olle Östrand kommer att senare beröra den i sitt inlägg. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 6 och 7.

Fru talman!

Isbrytarna har också sitt egentliga operationsområde inom och norr om denna region. Där finns mycket goda hamnresurser för isbrytarna. Där finns också ett lämpligt reparationsvarv för akuta situationer, som kan uppkomma under den aktiva delen av året, liksom för den årliga underhållsservicen. Lunde Varv, som jag syftar på, har mångårig erfarenhet och stort kunnande i fartygsservice inte minst i fråga om isbrytare. En utökning av sådana uppdrag tillförsäkrar varvets yrkeskår en tryggare sysselsättning för framtiden. Företaget förfogar också över en av staten ägd docka. Planerna på att reparera och bygga ut dockan har varit aktualiserade under lång tid. Den frågan tog i går ett stort steg framåt med riksdagens uttalande i samband med behandlingen av varvspropositionen att det är nödvändigt att staten medverkar vid en renovering av dockportarna. I konsekvens härmed bör också isbrytarna vara stationerade inom området, även om inte det årliga underhållet av samtliga isbrytare kan placeras vid varvet. Fru talman! Ett bifall till reservationen innebär ett nödvändigt tillskott till sysselsättningen i Ådalen och är därtill lönsamt för samhället. Jag yrkar alltså bifall till min reservation, nr 8.

Fru talman! Under perioden 1965-1975 ökade världens handelsflotta med 250 20 och uppgår f. n. till 650 miljoner ton. Av dessa utgörs ca 50 90 av tankers eller en kombination av bulktankers, 19 90 av rena bulkfartyg och ca 30 20 av styckegodsoch passagerarfartyg. Totalt oceantransporteras ca 3 000 miljarder ton årligen. Oceansjöfarten bedrivs i dag till ca 45 96 under bekvämlighetsflagg, till ca 10 90 under skandinavisk flagg och till 10 26 av japanska fartyg. Den stora ökningen av handelsflottan, som ägde rum mellan 1965 och 1977, förklaras till stor del av ett ökat antal beställningar från redarna på stora fartyg. Strävan efter stora fartyg kan inte bara ses mot bakgrund av kravet på lägre transportkostnader. Huvudanledningen till de samtidiga beställningarna på stora fartyg var en enorm felspekulation vars orsaker kan sökas i Suezkrisen 1967, då kanalen stängdes för trafik. Den stora överskottskapaciteten på tonnage samtidigt med en minskad transportefterfrågan har lett fram till en svår konkurrenssituation. De svenska rederiernas gyllene tider när det gällde att spekulera i försäljning av fartyg var nämligen över. Tidigare hade fartyg inte främst betraktats som ett transportmedel, utan snarare som en vara. De svenska rederierna har t.ex. efter andra världskriget, nästan utan undantag, sysslat med fartygsaffärer i stor skala. Man drev sina fartyg kortare perioder under svensk flagg och försökte sedan sälja dem till högre priser än man hade köpt dem för. Många svenska rederier hävdar att man under 1960-talet tjänade mer pengar på fartygsaffärer än man gjorde på att frakta gods. Denna affärsfilosofi kom att kraftigt urholka de svenska rederiernas ekonomi under överproduktionskrisen 1976-1978 då priset på andrahandstonnage sjönk kraftigt. För att ta ett exempel låg andrahandsvärdet på en 210 000 tons tanker år 1974 i nivå med nybeställningspriset, som då var ca 50 miljoner USA-dollar. Fram till 1978 sjönk detta värde och kom att närma sig skrotvärdet eller ca 5 miljoner USA-dollar. Men det förhållandet att en så stor del av den svenska handelsflottans lastkapacitet stod outnyttjad och båtarnas höga belåning tvingade redarna att fortsätta sin försäljningsverksamhet trots de låga priserna. Sommaren 1978 påbörjades därför den svenska fartygsrealisationen. Totalt försvann 4-5 miljoner ton d.w. eller ca 40 26 av den svenska handelsflottan. Sjömanskåren har på fem år kraftigt decimerats och binäringar, leverantörer och andra har drabbats hårt. I sitt betänkande säger utskottet: ”Utskottet instämmer också i de allmänna principiella betänkligheter föredraganden anfört mot statligt ägarengagemang inom sjöfartsnäringen. Enligt utskottets uppfattning är det vidare av stor betydelse för att den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i sunda former att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som rederiägare.” Vi från vårt parti anser att sjöfarten är alldeles för viktig för att oreserverat få skötas av de ”fria marknadskrafterna”. Dessas representanter har under en rad av år visat sin inkompetens genom stora och förödande felspekulationer. Hur man kan kalla den process som pågått och pågår inom den svenska sjöfartsnäringen för ”utveckling i sunda former” trotsar allt förnuft. Jag måste ställa frågan till utskottet: Kan man verkligen beteckna det som utveckling när redarna gör allt de kan för att avveckla verksamheten och sticka utomlands med kassan? I den krissituation som rederinäringen befinner sig i har redarna anpassat sig efter, som det heter, de rådande marknadsförutsättningarnäå. I klartext innebär detta utflaggning av fartyg; man använder s.k. bekvämlighetsflagg. En ännu mer bestickande benämning är fiffelflagg. Som vi tidigare har konstaterat går ca 45 96 av världshandelsflottan under fiffelflagg. Enbart Liberias och Panamas fiffelflaggade fartyg representerar ca 30 96 av världens flotta. Med fiffelflagg menas att rederierna registrerar sina fartyg i vissa länder där de mot en viss avgift slipper att betala skatt på vinsten och sociala avgifter för besättningen. Besättningen i sin tur slipper betala skatt på sina löner, vilket kan reducera lönekostnaderna avsevärt. Bara under de senaste tre åren har den svenska staten förlorat hundratals miljoner kronor i skatteintäkter på grund av fiffelflaggning. Eftersom fiffelflaggningen inte kan accepteras fullt ut från politiskt håll på grund av de förlorade skatteinkomster och sysselsättningstillfällen som är förknippade med sådan utflaggning, säljer redarna sina fartyg och hyr in utländskt fiffelflaggat tonnage. Effekterna vad gäller de svenska skatteinkomsterna och den svenska sysselsättningen blir givetvis desamma. De svenska redarna har hittills kommit runt hindren mot fiffelflaggning på detta sätt. Ett annat alternativ som f. n. diskuteras är att hyra ut fartygen, så att de kan bemannas med billigare arbetskraft. De svenska rederierna skulle därmed behålla sina möjligheter till framtida spekulationer i fartyg men begränsa sina transportfunktioner. Detta är de ”sunda former” som sjöfartsnäringen har praktiserat och som utskottet uppenbarligen anser skall praktiseras även i framtiden. Vpk har en helt annan syn på den svenska handelsflottan, dess utveckling och framtid än vad utskottet med sin låt-gå-inställning uppvisar. Den framtida sjöfartspolitiken måste bestämmas av ett långsiktigt program. Till grund för detta måste ligga såväl samhällsekonomiska som sysselsättningspolitiska målsättningar. Behovet av en försörjningsberedskap måste också spela en avgörande roll. Fru talman! I dag är endast 10 96 av vår handelsflotta sysselsatt med att frakta svenska varor. Bara 18 96 av vår utrikeshandel transporteras på svenska fartyg. En annan inriktning av den svenska handelsflottan skulle göra det möjligt att en betydligt större del av den svenska utrikeshandeln kunde transporteras på svenska fartyg. Speciellt gäller detta närtrafiken och styckegodstransporterna inom Västeuropa, dit också merparten av vårt handelsutbyte går. En ändrad trafikpolitik i Sverige, såsom vpk har föreslagit i andra sammanhang, skulle kunna stimulera en ökad sjöfart såväl för våra utrikestransporter till Västeuropa som för våra transporter inom landet. Den nuvarande transportpolitiken med den utformning som transportstödet har fått har medverkat till att en del av godsflödet till kontinenten överflyttats till landbaserade transporter, så att flera sjöfartsförbindelser har tvingats att upphöra på grund av otillräcklig lastvolym. Av våra inrikestransporter går bara 10 90 på sjön, medan 52 90 transporteras per lastbil och resten på järnväg. Det är alltså uppoch nervända världen. Det dyraste transportmedlet har de största andelarna och det billigaste de minsta andelarna av transporterna. En ny trafikpolitik måste ändra dessa förhållanden och överföra transporter till inrikesoch kustsjöfart. En sådan inriktning är inte bara motiverad av ekonomiska skäl, utan den är angelägen också ur energianvändningsoch miljösynpunkt. Utvecklingen har visat att den framtida sjöfartspolitiken måste baseras på ett statligt ägande av fartygen och ökat inflytande för de anställda inom sjöfarten. Det finns skäl som talar för att ett statligt rederi även skall kunna bedriva leasingverksamhet med svenskregistrerade fartyg. Staten skulle då äga fartygen, som sedan hyrs ut till rederier, dock utan att dessa får köpoption. Leasing bör kunna ske även till andra, exempelvis sjöfolkskooperativ. Den statliga leasingverksamheten bör i framtiden aktivt bidra till den statliga rederiverksamhetens utveckling. Det är nödvändigt att ingripanden görs så att en större andel av den svenska utrikeshandeln transporteras på svenska kölar. Detta måste på längre sikt leda till att produktionsinriktningen för fartyg ändras från den nuvarande koncentrationen på s.k. cross-trading. Målsättningen bör vara att i framtiden övergå till vad som föreskrivs i UNCTAD-koden om 40-40-20, bl.a. genom bilaterala handelsavtal med u-länder. Denna kod, som allmänt kallas för 40 20-regeln, måste ses mot bakgrund av u-ländernas strävan att bygga upp sina handelsflottor. Inte minst förklaras denna strävan av ekonomiska skäl. För vissa råvaror är sjöfrakten en större inkomstkälla än själva varan. Därtill kommer de politiska och beredskapsmässiga skälen. För Sveriges del innebär en övergång till 40 20-regeln ökade möjligheter till handelsförbindelser med råvaruproducerande och progressiva u-länder, bl.a. till fördel för varven. Den skulle också innebära att den svenska sjöbefälsutbildningen och sjöforskningen kommer att ökas och förstärkas i internationell jämförelse. Fru talman! Den borgerliga sjöfartspolitiken kommer mig osökt att tänka på de högtidstal och välgångsönskningar som är sedvanliga varje gång ett fartyg lämnar stapelbädden och sjösätts. Champagnen är bara utbytt mot trycksvärta. Socialdemokraterna deltar i valen och välgångsönskningarna men tillägger med en bekymrad rynka i pannan, att det kanske ändå är bäst att utrusta skutorna med livbåtar. Fast inte just nu. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna.

Fru talman! Svensk sjöfartsnäring har under 1970-talets senare hälft befunnit sig i en svår krissituation. Det har resulterat i att den svenska handelsflottan har decimerats till ungefär hälften av sin tidigare storlek. Sysselsättningsmässigt har det, som Birger Rosqvist tidigare sade, inneburit att tusentals och åter tusentals sjömän och landanställda har förlorat sina jobb. Vi upplever inom branschen i dag en stor arbetslöshet. Olyckligt nog för den svenska sjöfartsnäringen och dess utövare har denna kris sammanfallit i tiden med borgerlig majoritet i Sveriges riksdag och därmed en borgerlig regering. Vi har under dessa år krävt åtgärder för att få en samlad sjöfartspolitik. I stället har vi gång på gång fått ingripa för att klara akuta kriser. Den sjöfartspolitiska utredning som tillsattes 1977 och som skulle arbeta snabbt kom i realiteten att innebära en förhalning av hela frågans lösning. Förra hösten uttalade redarföreningens ordförande Sven Salén, som inte kan beskyllas för att ha någon närmare anknytning till det socialdemokratiska partiet, följande omdöme om regeringens sjöfartspolitik — eller brist på sjöfartspolitik: ”Regeringens passivitet kostade sjöfarten 3 miljarder. I Norge visade en socialdemokratisk regering större förnuft — ingen norsk egendom fick säljas ut till de vrakpriser som drabbade svenska redare. Den svenska regeringen” — dvs. den borgerliga regeringen — ”handlade i sanning svenskt — den tillsatte en utredning.” Jag skall inte närmare belysa dessa frågor och den situation som har rått. Birger Rosqvist har i sitt anförande på ett mycket talande sätt beskrivit utvecklingen, som har varit mycket olycklig för svensk sjöfartsnäring. Låt mig emellertid understryka att vi på socialdemokratiskt håll är tillfredsställda med att vi fått med oss de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet när det gäller propositionens viktigaste del, nämligen förslaget om värdegarantier. Vi har i utskottet kunnat ena oss om den socialdemokratiska motionen och föreslagit att riksdagen skall ge regeringen till känna som sin mening att de 500 milj.kr. som ställs till förfogande skall kunna utökas om så erfordras samt att garantierna även skall kunna utgå till fartyg som är äldre än tio år. Utskottet uttalar också, vilket är viktigt, att den nedre gränsen för dessa värdegarantier inte skall kunna sättas vid 0 20, som föreslås i propositionen. Förslaget om värdegarantier är det materiellt viktigaste inslaget i propositionen. Det är min förhoppning, fru talman, att dessa värdegarantier skall bidra till en bättre situation för svensk sjöfartsnäring. Det är emellertid också angeläget att understryka att om värdegarantiförslaget inte leder till att vi kan behålla en svensk handelsflotta av nuvarande omfattning, måste regeringen återkomma till riksdagen med förslag om ytterligare stödåtgärder. Den sjöfartspolitiska utredningens förslag bör då kunna utgöra lämplig utgångspunkt för regeringens handlande. För svenskt näringsliv är det ytterst angeläget att ha tillgång till direkt transocean linjetrafik på svenska hamnar. För ett par år sedan gjorde näringslivet en kalkyl som visar att därest den transoceana trafiken på svenska hamnar försvinner skulle detta innebära en årlig merkostnad för näringslivet på 350 å 400 milj.kr. Jag noterar därför med tillfredsställelse att regeringen föreslår att de fyroch farledsvaruavgifter som drabbar den transoceana trafiken skall tas bort. Det är naturligtvis i och för sig en marginell kostnad för den transoceana trafiken, men icke desto mindre har den sin betydelse. När det gäller den transoceana trafiken handlar det inte om konkurrens mellan svenska hamnar utan det gäller konkurrens mellan svenska hamnar — framför allt i Göteborg och Helsingborg — och kontinentala hamnar. De stora transoceana hamnarna på kontinenten belastas inte av de kostnader de svenska hamnarna har. I stället erhåller de stora statliga subsidier. Vi tycker inte att Sverige skall bedriva en sådan hamnpolitik att stat och kommuner skall subventionera hamnarna, men vi tycker att de svenska hamnarna, för att klara den internationella konkurrensen, i vart fall inte skall belastas med kostnader, som dessa kontinenthamnar icke har. I propositionen behandlas också vissa frågor som har anknytning till Göteborgs hamn. Göteborgs hamn har genom att den på ett framsynt sätt under 1960-talet mötte den moderna hamnhanteringen med investeringar kunnat utvecklas till Nordens centralhamn. Under en tioårsperiod har investeringar för denna verksamhet gjorts med bortemot en halv miljard. Det är viktigt att vi slår vakt om Göteborgs hamn. Det är inte bara ett Göteborgsintresse, utan det är ett riksintresse för att inte säga ett skandinaviskt intresse. 75 26, i runda tal, av den godsmängd av transocean karaktär som går via Göteborgs hamn — för export eller import — har ingen som helst anknytning till Göteborgsområdet. Därför är det viktigt och angeläget, vilket också utskottet understryker i sitt betänkande, att hamnen får möjligheter att erhålla det kapital som behövs för att även framdeles vara en modern hamn, en hamn som kan klara den internationella konkurrensen när det gäller den transoceana trafiken. Eftersom vi vet att kapitalfrågor är besvärliga i våra kommuner, och Göteborgs hamn även fortsättningsvis skall vara en kommunal hamn, är det angeläget att riksbanken vid bedömningen av de lånemedel som erfordras för Göteborgs kommun tar speciell hänsyn till hamnens framtida behov. Fru talman!

Sjöfartsverket hade i sina petita begärt medel för att spränga bort vissa grund i infarten till Göteborgs hamn. Kommunikationsministern avslog äskandet och tog inte upp medel för detta ändamål i budgeten. Det är därför med stor tillfredsställelse vi noterar att kommunikationsministern under behandlingen av den socialdemokratiska motionen har kommit på bättre tankar och sagt sig vara beredd att ställa de 10 milj.kr. till förfogande som erfordras för denna från sjösäkerhetssynpunkt viktiga åtgärd. Det är bra att dessa stora grund som orsakat många onödiga olyckor i infarten till Göteborgs hamn nu äntligen kan sprängas bort. Frågan om hamnoch sjölotsningen och trafikledningen i Göteborgs hamn har varit föremål för diskussion under flera år, en diskussion som huvudsakligen har skett mellan Göteborgs hamn och sjöfartsverket. Det är därför glädjande att det nu finns förutsättningar för att denna för sjöfartens säkerhet så viktiga fråga kan komma till en lösning. Jag noterar med tillfredsställelse att kommunikationsministern personligen har engagerat sig i den här frågan och uppdragit åt Göteborgs hamn och sjöfartsverket att finna en vettig lösning när det gäller huvudmannaskapet för såväl lotsningen som trafikledningscentralen. Jag vill bara ge uttryck för den förhoppningen att dessa problem nu äntligen får sin lösning i enlighet med den tidtabell som kommunikationsministern har angett. Jag vill, fru talman, slutligen yrka bifall till de reservationer vid utskottets betänkande som är undertecknade av samtliga socialdemokratiska ledamöter i trafikutskottet, dvs. till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 7.

Fru talman! Under rubriken Principer för en statlig svensk sjöfartspolitik står följande att läsa i trafikutskottets betänkande: ”Utvecklingen under senare år har dock bl.a. lett till att flera svenska rederiers ekonomiska ställning blivit försämrad, att kostnaderna för att driva fartyg under svensk flagg blivit relativt sett höga och att olika länders protektionistiska åtgärder hotar att begränsa svenska rederiers tillträde till vissa marknader.

Socialdemokraterna ställer sig bakom en sådan skrivning — de har ingenting att erinra mot den. Det är det som är skälet till att de inte vill tillstyrka vpk-krav på en statlig rederiverksamhet. Det är kanske också det som är skälet till att de avstyrker vpk-krav på en statlig rederiverksamhet som skulle bedriva inrikesoch kustsjöfart. Det är på tiden att socialdemokratin förklarar sig i de här frågorna. Vad menar man? Vad har man för uppfattning när det gäller statlig rederiverksamhet? Varför vill inte socialdemokratin tillstyrka vpk-krav som innebär en skärpning av lagen mot fiffelflaggning?

Fru talman! I dag finns fem sjöbefälsskolor — tre större, Göteborg, Malmö och Stockholm, och två mindre, Härnösand och Kalmar. Sjöbefälsskolorna i Malmö och Stockholm läggs ner läsåret 1982/83. Beslutet om att antalet antagningsplatser och antalet skolor skulle minskas baserade sig på en bedömning av framtiden för den svenska handelsflottan med utgångspunkt i dagssituationen 1978. Man antog att handelsflottans efterfrågan på sjöbefäl skulle minska och att det fanns överskott på sjöbefäl. Det ansågs därför realistiskt att begränsa utbildningskapaciteten. Sveriges redareförening genomförde 1979 en undersökning av behovet av däcksoch maskinpersonal under perioden 1979-1982 i fartyg anslutna till föreningen . Denna undersökning indikerar att det överskott som fanns 1978 redan 1980 vänts till en ökande brist på sjöpersonal och då främst nautiskt befäl. Sjöbefälsskolornas faktiska utbildningskapacitet är svår att ange i absoluta tal. Den är avhängig av tillgången på lärare, lokaler och utrustning på resp. ort. Skolöverstyrelsen har genom sin årliga organisationsplan styrt fördelningen av utbildningsresurserna och tilldelat resp. sjöbefälsskola det antal klasser som sammanlagt får finnas för varje utbildning. Hittillsvarande dimensionering har varit 624 årselevplatser per linje, dvs. 1248 platser. För läsåret 1980/81 minskas antalet årselevplatser till 456 per linje, dvs. 912 — en dimensionering som bl.a. Sveriges redareförening anser otillfredsställande. Antalet ordinarie lärare är ganska litet. Lärarantalet anpassas dock fortlöpande till elevantalet och till skolans eventuella övriga åtaganden, t.ex. fortoch vidareutbildningskurser, AMS-utbildning av obehörigt befäl, skepparkurser och utbildning av kustbevakningspersonal. Under efterkrigstiden har det kontinuerligt rått brist på utbildad sjöpersonal i den svenska handelsflottan. Som en följd av friställningar under de senaste årens sjöfartskris har emellertid numera så gott som allt befäl i de större fartygen föreskriven utbildning och praktik, dvs. behörighet för sin befattning. Bristmönstringen har således minskat avsevärt under senare år. Den förväntade bristen på sjöpersonal riskerar emellertid att på nytt förvärra denna situation. Genom den nya bemanningslagstiftning som införs från den 1 juli 1980 kommer möjligheten att bristmönstra successivt att avvecklas. Denna avveckling betingas också av en ny internationell reglering, 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolksutbildning, certifiering och vakthållning . Denna lämnar mycket litet utrymme för bristmönstring — inte ens i akuta bristsituationer kan sådan komma till användning och begränsar i hög grad den nationella myndighetens dispensmöjligheter. En viss överkapacitet måste således finnas för grundutbildningen för att sjöbefälsskolorna skall kunna möta arbetsmarknadens krav på längre sikt. Den nuvarande låga beläggningen på sjöbefälsskolorna är betingad av de senaste årens personalinskränkningar. Dessa har medfört att rekryteringen av nybörjare kommit i kläm. Därmed har inte tillräckligt många elever fått möjlighet att skaffa sig den praktik de enligt gällande bestämmelser måste ha för att komma in på sjöbefälsskola. Dimensioneringen måste emellertid ske med utgångspunkt i handelsflottans behov och inte med hänsyn till tillfälliga fluktuationer i elevernas efterfrågan på utbildning. En intensifierad nyrekrytering och ett ökat antal nybörjarplatser i fartygen måste således till för att öka elevtillströmningen till sjöbefälsskolorna. I en helhetsbedömning av dimensioneringsbehoven måste också följande hittills förbisedda faktorer vägas in: 3.

Då riksdagsbeslutet om nedläggning av sjöbefälsskolorna i Malmö och Stockholm fattades bortsåg man från rekryteringssynpunkten. Om sjöbefälsutbildningen i Malmö och Stockholm läggs ned bortfaller ca 50 90 av nuvarande rekryteringsunderlag, om man ser till det närmaste upptagningsområdet och kommunikationerna till dessa orter. I det sammanhanget kan nämnas att Malmö rekryterar 96 90 av sina elever från Skåne och Stockholm ungefär 90 96 från Stockholmsområdet och närmast kringliggande län. Gjorda undersökningar visar att elever som normalt skulle ha sökt sig till dessa orter i stor utsträckning kommer att helt avstå från sjöbefälsutbildning eller, vad gäller blivande maskinbefäl, välja driftteknisk utbildning. Den tillgängliga utbildningskapaciteten får då mindre betydelse. Utbildningens attraktivitet och kursortens geografiska belägenhet i förhållande till hemorten blir avgörande. Under de senaste sex åren, 1974-1979, har den av skolöverstyrelsen beslutade tillgängliga antagningskapaciteten utnyttjats till i genomsnitt 82 Ze. Den genomsnittliga beläggningen har i Göteborg varit 87 Jo, i Stockholm 86 26, i Malmö 80 26, i Härnösand 72 960 och i Kalmar 79 96. Göteborg, Malmö och Stockholm har alltid haft större antal sökande, större antagning och högre nyttjandegrad av tilldelat antal utbildningsplatser än Härnösand och Kalmar. Elever som i första hand sökt till Göteborg, Malmö eller Stockholm har inte alltid kunnat beredas plats där utan hänvisats till Härnösand eller Kalmar. De omedelbara konsekvenserna av lokaliseringsbeslutet torde märkas först då sjöbefälsskolorna i Malmö och Stockholm lagts ner läsåret 1982/83. Efterfrågan på utbildning i Göteborg kommer då att öka. Sjöbefälsskolan i Göteborg får genom sin anknytning till Chalmers tekniska högskola redan från början ett kvalitetsmässigt övertag. Härtill kommer det geografiska läget med goda förbindelser. Om nämnda rekryteringsaspekter vore betydelselösa och de omkring 440 av totalt ca 1200 sjöbefälsskoleelever som normalt skulle ha sökt sig till Malmö och Stockholm i stället skulle söka inträde i någon av de kvarvarande tre skolorna, skulle dessa inte ha kapacitet att ta emot dem utan att särskilda åtgärder vidtas. Om de dimensioneringsaspekter som anförts i det föregående och som tidigare inte beaktats tas med ökas dessa svårigheter ytterligare. Nuvarande lokaliseringsoch dimensioneringsbeslut medger således inget expansionsutrymme. Genom sin anknytning till tekniska högskolan i Lund och tekniska högskolan i Stockholm har samtidigt sjöbefälsskolorna på dessa orter möjlighet att erbjuda en utbildning i paritet med den i Göteborg. En enkätundersökning vid Stockholmsskolan i september 1979 visade bl.a. att 45 90 av eleverna inte skulle ha valt sjöbefälsutbildning, om den inte funnits tillgänglig i Stockholm. Motsvarande undersökning i Malmö i november 1979 gav siffran 34 Io. Den allvarligaste följden av det nu gällande riksdagsbeslutet kan bli att den svenska handelsflottans tillväxtmöjligheter begränsas. En framtida brist på behörigt svenskt sjöbefäl kan, då möjligheten att bristmönstra obehörig personal bortfaller 1985, medföra att svenska fartyg blir stillaliggande. Om samtliga nämnda aspekter läggs samman, måste slutsatsen bli att den ekonomiska vinsten av beslutet blir lika med noll samtidigt som skadorna för svensk sjöfart kan bli förödande och omöjliga att reparera. Fru talman! Med vad jag nu anfört har jag motiverat hur angeläget det är att frågan om sjöbefälsutbildningen snabbt ytterligare utreds och övervägs så som krävs i reservation nr 5 i trafikutskottets betänkande nr 26. Jag yrkar således, fru talman, bifall till denna reservation och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Mitt inlägg i den här debatten skall i huvudsak begränsas till att gälla reservation 6, som är undertecknad av Birger Rosqvist, Rune Johansson och mig. Reservationen berör förslaget om slopande av fyroch farledsvaruavgifter för direktgående transocean linjetrafik, vilket förslag vi motsätter oss. Men först några ord om motionerna 384 och 433, där jag står som första namn. I motion 384 yrkas dels att regeringen närmare preciserar 1979 års trafikpolitiska beslut om samhällets marginalkostnader vid tillämpning på hamnar och sjöfart, dels att regeringen gör en samhällsekonomisk analys rörande val av transportsätt för stålämnen mellan Luleå och Domnarvet. I motion 433 yrkar vi att regeringen utreder möjligheterna till en bättre samordning mellan den statliga och kommunala verksamheten i hamnarna. Utskottet förutsätter att dessa frågor prövas i samband med att kustsjöfarten utreds och när en ny lag om hamnplanering redovisas för riksdagen. Mot den bakgrunden föreslår utskottet att motionerna lämnas utan åtgärd. Vi motionärer får väl t. v. nöja oss med detta men förutsätter givetvis att de frågor vi har aktualiserat får en positiv bedömning. Vi som står för reservation 6 delar alltså inte utskottets uppfattning när det gäller slopandet av fyroch farledsvaruavgifterna för direktgående transocean linjetrafik. Vi yrkar följaktligen avslag på den delen i propositionen. Varför vi gör det skall jag något närmare utveckla. Jag kan nämna i sammanhanget att vår uppfattning delas av sjöfartsverket, länsstyrelserna i Västernorrlands och Malmöhus län samt Skånes handelskammare. Dessa instanser ställer sig också avvisande till förslaget. Vi anser givetvis i likhet med utskottet att det är av stor betydelse för svenska rederier och svenskt näringsliv att svenska hamnar kan konkurrera pålika villkor med kontinenthamnarna vad gäller direktanlöp av transoceana linjefartyg. Men vidtar man åtgärder för att skapa betingelser för detta, får det inte snedvrida konkurrensen mellan olika svenska hamnar. Nu föreligger, som vi ser det, en uppenbar risk att så blir fallet. Slopandet av fyroch farledsvaruavgifterna innebär ett inkomstbortfall för sjöfartsverket på 12 miljoner. Eftersom sjöfartsverket har ett kostnadsansvar, måste verket kompensera sig för detta inkomstbortfall. Då måste det naturligtvis drabba annan sjöfart, antingen genom höjning av andra sjöfartsavgifter eller genom en försämrad service, exempelvis vad gäller lotsningen. Detta kan vi reservanter inte acceptera. Den inbördes konkurrensen mellan olika svenska hamnar kan också komma att påverkas på annat sätt. Om den i propositionen föreslagna ordningen införs, kan det exempelvis bli mer lockande att sända godset landvägen från Norrland ner till en västkusthamn än att skeppa godset via en Norrlandshamn. I det första fallet blir man befriad från sjöfartsavgifter och har dessutom möjlighet att få transportstöd. I det senare fallet får man betala sjöfartsavgifter samtidigt som man inte kan erhålla transportstöd, eftersom transportstöd inte utgår för sjötransporter. I annat sammanhang har vi sagt att det ligger i samhällets intresse att ge kustsjöfarten helt andra utvecklingsmöjligheter än vad den har i dag. Det är också mot den bakgrunden som kustsjöfartens utvecklingsmöjligheter nu skall utredas. Men ett sådant här förslag motverkar helt detta syfte. Jag är övertygad om att landtransporterna inom Sverige kommer att öka. Transporter kommer att flyttas över från sjön till järnväg eller landsväg, och detta strider helt mot de trafikpolitiska riktlinjer som riksdagen tidigare dragit upp. Ett annat skäl till att vi inte kan tillstyrka detta förslag är att man i propositionen inte definierar begreppet transocean linjesjöfart. Jag kan nämna att vi inte heller under utskottsbehandlingen kunnat få ett klarläggande på den här punkten, och det är naturligtvis ytterst otillfredsställande. Det är mot denna bakgrund, fru talman, som vi inte kan vara med på detta förslag i propositionen. Det framgår också av reservation 6 till detta utskottsbetänkande, som jag nu vill yrka bifall till. I övrigt vill jag också yrka bifall till de reservationer i anslutning till detta betänkande som samtliga socialdemokrater i utskottet står bakom.

Fru talman! Efter en rad svåra år för den svenska sjöfartsnäringen, efter ett omfattande utredningsarbete inom den sjöfartspolitiska utredningen och efter ett antal mer eller mindre improviserade brandkårsutryckningar från statsmakternas sida för att undvika alltför stora skadeverkningar på vår sjöfartsnäring är vi nu framme vid den punkt då vi här i riksdagen för första gången, åtminstone i modern tid, skall fatta ett övergripande sjöfartspolitiskt beslut. Kanske är det ett gott omen att vi kommer att ta detta beslut på Svenska flaggans dag den 6 juni! Jag är medveten om att många inom rederinäringen — det gäller både redare och anställda — är besvikna över att propositionen och utskottsbetänkandet inte innehåller förslag om långtgående subventioner. Besvikelsen är förståelig med tanke på de förhoppningar som tändes av den sjöfartspolitiska utredningens ekonomiskt vidlyftiga förslag. Det är också orimligt att, som Birger Rosqvist hävdar, de senaste årens sjöfartskris med minskad sysselsättning skulle bero på avsaknaden av ett sjöfartspolitiskt program. Utskottet har emellertid med tillfredsställelse noterat att kommunikationsministern och regeringen i propositionen lagt fram förslag som inte bara bör kunna skapa framtidstro inom rederinäringen utan också vittnar om omsorg Det sjöfartspolitiska program som presenteras i propositionen är i hög grad inriktat på att slå vakt om sådana delar av svensk sjöfart som har sin förankring i svenska transportbehov. Genom att i ökad utsträckning söka integrera svensk industri med svenska rederier kan förutsättningar skapas för trygga och reguljära transporter i fredstid, samtidigt som man då får en handelsflotta som från beredskapssynpunkt kan antas vara lämpligt utformad. Det sjöfartspolitiska programmet omfattar således olika typer av reguljär linjetrafik som svenska rederier upprätthåller på svenska hamnar, liksom sådan trafik som är baserad på långsiktiga kontrakt mellan avlastare och rederi eller som drivs i avlastarens egen regi. Programmet omfattar också den mindre skeppsfarten, som ju i allt väsentligt är sysselsatt med svenskt näringslivs transportbehov och som har en alldeles särskild betydelse från beredskapssynpunkt. Sist men inte minst vill programmet också bibehålla och helst även förbättra svenska rederiers konkurrenskraft i s.k. crosstrade-trafik. Det är alltså i högsta grad ett trafikpolitiskt synsätt som präglar det sjöfartspolitiska programmets inriktning. Utskottet har funnit en sådan inriktning vara riktig — hittills har det ju varit så att trafikpolitiken så att säga har slutat i hamnen. Den utredning som nu skall tillsättas om kustsjöfartens roll i trafikpolitiken är en viktig komponent i detta sammanhang. När det sedan gäller de åtgärder som föreslås i propositionen så är dessa inriktade mot framtidsinriktade satsningar. Särskilt intressant i sammanhanget är förslaget om värdegarantier. Rätt använda bör värdegarantierna kunna innebära stora ekonomiska fördelar för rederinäringen utan att det kostar staten en enda krona. Detsamma kan sägas om likviditetsstödet och förbättringarna i fartygskreditgarantisystemet. De förändringar i utlåningsreglerna som föreslås för lånenämnden för den mindre skeppsfarten kommer, tillsammans med den väsentligt utökade lånekapaciteten att innebära en vitalisering för den mindre skeppsfarten. De direkta subventioner som föreslås i propositionen är små och ryms inom ramen för en omprioritering. I stället för att som nu subventionera sjömännens fria hemresor föreslås att statsbidragen skall satsas på utbildning av praktikanter och på sjöfartsteknisk och sjöfartsekonomisk forskning. Utskottet har funnit att en sådan omprioritering är riktig eftersom statsbidragen på så sätt får en positiv framtidsinriktning. Det är glädjande att man kan konstatera att ett enigt utskott har ställt sig bakom huvuddragen i regeringens förslag. De meningsskiljaktigheter som föreligger mellan utskottets majoritet och dess minoritet är i första hand hänförliga till enskilda åtgärder och olika ambitionsnivåer när det gäller att hushålla med statens resurser. När det gäller kreditgarantierna är utskottet enigt om att tillstyrka propositionens förslag att man i stort sett fortsätter med den nuvarande utformningen, men att man förlänger garantitiden till tio år och att amorteringsfrihet också skall medges under tre år med viss valfrihet för redaren beträffande vilka år han vill utnyttja denna amorteringsfrihet. Det är också viktigt att kreditgarantier skall kunna lämnas, om man därigenom kan medverka till önskvärda strukturella lösningar för de olika rederiföretagen. För detta ändamål anvisas en ram för perioden den 1 juni 1980-den 31 december 1983 på sammanlagt 230 milj.kr. I propositionen föreslås ett nytt system med s.k. värdegarantier. I princip ställer sig utskottet helt bakom detta nya system, men har — vilket Birger Rosqvist och Kurt Hugosson redan framhållit — gjort ett enhälligt tillkännagivande beträffande hur systemet skall tillämpas för att inga missförstånd skall uppkomma. Utskottet förutsätter alltså att en undre gräns för vilken värdegarantin skall gälla inte läggs så lågt som vid 0 90, utan fastställs med hänsyn till fartygets uppskattade marknadsvärde vid en tänkt svag sjöfartskonjunktur. Utgångspunkten vid bedömningen av värdegarantins undre gräns bör vara den övre gräns vid vilken kommersiell finansiering på den öppna lånemarknaden normalt kan ordnas. Utskottet har också funnit det angeläget att understryka att man i vissa fall bör kunna lämna värdegarantier även till sådana fartyg som är äldre än tio år. Det gäller då speciellt fartyg som är anpassade för speciella transportsystem och där fartygens ekonomiska systemvärde kan bedömas bestå under en längre tidsperiod än vad som annars är normalt. Utskottet har också funnit det rimligt att ge regeringen en möjlighet att vid akuta lägen något kunna överskrida ramen på 500 miljoner, om detta skulle vara erforderligt i något speciellt fall. Det har rests många krav på att utskottet skulle göra ett uttalande om att riksbanken skulle säkra tillgången på medel för de här lånen. Utskottet förutsätter att fullmäktige i riksbanken i samband med frågor som berör skeppshypotekskassornas utrymme på obligationsmarknaden beaktar de målsättningar i fråga om sjöfartspolitiken som utskottet har gjort sig till talesman för. När det gäller den mindre skeppsfarten har i propositionen föreslagits vissa förbättringar av de låneregler som gäller för utlåning från statens lånenämnd för den mindre skeppsfarten. Utskottet ställer sig också enigt bakom dessa förbättringar, som innebär att säkerhetsgränsen höjs från 85 till 90 20, att man kan få en förlängning av amorteringstiden från 12 till 15 år och att lånen inte behöver vara slutbetalda förrän fartyget uppnått en ålder av 15 år. Med hänsyn till budgetsystemet föreslår föredraganden att 40 miljoner anvisas till lån till den mindre skeppsfarten för budgetåret 1980/81, något som utskottet tillstyrker. När det gäller den mindre skeppsfartens allmänna konkurrensförutsättningar vill jag bara framhålla att det av regeringen kommer att tillsättas en särskild utredare med uppgift att belysa den mindre skeppsfartens utvecklingsmöjligheter med hänsyn till de fördelar som denna har från miljöoch energisynpunkt. I detta sammanhang bör utredaren också belysa de fördelar som kan finnas i olika samverkansformer. Partredarna och deras beskattning har varit uppe till diskussion i samband med behandlingen av den här propositionen. Det har inte varit möjligt att nu åstadkomma några ändringar på detta område, utan utskottet har på skatteutskottets rekommendation förutsatt att de här problemen kommer att prövas av den utredning som har att granska underskottsavdragen. Regeringen och utskottet föreslår att den nu gällande lagen beträffande vissa regler för utflaggning av fartyg skall förlängas att gälla t.o.m. utgången av december 1983. I sammanhanget har utskottet understrukit att tillämpningen av överlåtelselagen förutsätter ett väl fungerande samrådsförfarande, där parterna inom sjöfartsnäringen i varje enskilt ärende yttrar sig till kommerskollegium. Låt mig nu ta upp de frågeställningar som aktualiseras i de åtta reservationer som finns fogade till utskottets betänkande 1979/80:26. Av tidsskäl måste jag bli mycket kortfattad, och jag hoppas att de föregående talarna har förståelse för detta. Det är alltså inte ett uttryck för nonchalans att jag inte blir särskilt utförlig. Birger Rosqvist och Kurt Hugosson anser att det sjöfartspolitiska programmet är alltför vagt i konturerna. Det låter sig kanske sägas, men jag måste konstatera att det i reservation 1 inte heller precis ”kryllar” av konkreta förslag. Utskottsmajoriteten delar statsrådets uppfattning att statens insatser bör koncentreras till sådana verksamheter och transportlösningar som dels ger det svenska näringslivet tillgång till långsiktigt trygga och regionala transporter, dels ger den svenska sjöfartsnäringen möjligheter att bibehålla sitt teknologiska och kommersiella försprång gentemot sina konkurrenter, dvs. att trygga sjöfartsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Socialdemokraterna vill däremot skapa förutsättningar ”för sjöfart i statlig regi med statsägda fartyg”. Vi menar i stället att det är rederierna själva som fullt ut bör ta risken av sina beslut. Att man sedan i enstaka fall kan bli tvungen att gå in och stödja ett företag kortsiktigt är en annan sak. Socialdemokraterna har också reserverat sig till förmån för fortsatta bidrag till rederierna för att dessa skall kunna täcka kostnader i samband med sjöfolkets fria resor. Majoriteten delar däremot kommunikationsministerns uppfattning att kostnader av det här slaget — om vilka avtal har slutits — skall belasta arbetsgivaren. Nuvarande regler leder till att rederier, som har en mycket hög personalandel och vilkas flottor sällan besöker svensk hamn, får stora bidrag som betyder ganska mycket för dessa rederiers ekonomi. Andra rederier med långt driven rationalisering och liten besättning får däremot endast obetydliga bidrag. Föredraganden har föreslagit att man skulle använda en del statliga medel för att få till stånd praktikplatser ombord på fartygen, och detta stöds av ett enigt utskott. Detta förslag är offensivt och framåtsyftande till skillnad från förslaget om stödet för hemresor, som snarare verkar konserverande på befintlig sjöfartsstruktur. I propositionen förutsätter man att vederbörande skall ha förvärvat behörighet som matros eller motorman för att stödet skall utgå. Dess värre kan det nog många gånger vara så, att ungdomar påbörjar praktik av det här slaget men att de sedan ångrar sig och avbryter sin praktik. Då får det berörda rederiet genom dessa regler om stödet inte någon som helst ersättning. Utskottet förutsätter dock att sjöfartsverket, som är huvudman för verksamheten, uppmärksamt följer utvecklingen samt att man, för den händelse ett oväntat stort antal elever skulle avbryta sin praktik innan angiven behörighet erhållits, i sinom tid lämnar förslag till ändrade bidragsregler. Utskottets ordförande och moderata samlingspartiet har i en reservation krävt att sjöbefälsutbildningen skall bibehållas i Malmö och Stockholm. Utskottsmajoriteten delar emellertid utbildningsutskottets uppfattning att detta inte är nödvändigt. Vi menar att riksdagsbeslutet om nedläggning av skolorna fattats så nyligen att det inte finns skäl till omprövning. Utskottet förutsätter dock att UHÄ, som är den myndighet som närmast har ansvaret för här berörda frågor, uppmärksamt följer utvecklingen och, om så erfordras vidtar sådana åtgärder som syftar till att erforderlig utbildningskapacitet och utbildningsstandard kan upprätthållas. Rolf Clarkson hävdade nyss att det skulle vara svårt att klara rekryteringen av sjöbefäl till Härnösand och Kalmar, därför att eleverna inte bodde där. Men det vore väl litet märkligt om blivande sjöbefäl skulle behöva hänga mor i kjolarna under utbildningstiden. Hur skall de då klara sig sedan när de går till sjöss och är långt borta från svenska landmärken? Utskottet har också haft att behandla en del förslag som berör trafiken på Göteborgs hamn, och där är vi överens om allt utom när det gäller förslaget att slopa fyroch farledsavgifter för transocean linjetrafik. Olle Östrand har nyss pläderat för avslag på det förslaget. Syftet med åtgärden är att motverka att fartygen i stället för att gå direkt till svensk hamn utnyttjar kontinenthamnar av den typ som finns i Rotterdam och Hamburg för omlastning. Svenska hamnar och svenska företag kommer annars att förlora tillgången på direktanlöp av fartyg i transocean linjetrafik, vilket vi bedömer skulle vara olyckligt. Jag yrkar alltså avslag på reservationen från Birger Rosqvist m.fl. Socialdemokraterna i utskottet reserverar sig till förmån för ytterligare en utredning om civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg. Jag skall i det här anförandet nöja mig med att notera att föreliggande utredningar visar att en övergång till civilbemanning skulle öka statens kostnader med bortemot 50 milj.kr. för isbrytning och sjömätning. I dagens statsfinansiella läge är detta en orimlighet. Till sist: Rolf Sellgren har reserverat sig till förmån för en omlokalisering av isbrytarledningen från Norrköping till Härnösand. Även om vi har förståelse för de regionalpolitiska skälen för en sådan åtgärd finns det så starka organisatoriska, administrativa och ekonomiska skäl att anföra emot det förslaget, att utskottsmajoriteten anser sig böra avvisa kravet på omlokalisering av isbrytarledningen. Detsamma gäller kravet på en villkorslös omstationering av isbrytarna. Vissa jobb kan naturligtvis bli aktuella där uppe om anbuden från berörda varv är tillräckligt konkurrenskraftiga. Avslutningsvis skall jag helt kort kommentera två problem som inte aktualiserats i reservationen men som har stor betydelse för sjöfartsnäringens framtid. Alexander Chrisopoulos pläderade på vpk:s vägnar för en svensk — jag skulle vilja tillägga oreserverad — anslutning till UNCTAD-koden. Detta skulle emellertid enligt all expertis få förödande effekter för den såväl ekonomiskt som sysselsättningsmässigt så viktiga cross-trade-trafiken. Regeringen och utskottsmajoriteten är därför överens om att arbeta för en EG-variant av UNCTAD-koden som bättre skulle tillgodose den svenska sjöfartens och dess anställdas intressen. När vi om ett par timmar kommer att fatta ett betydelsefullt beslut för svensk sjöfart, är det minst sagt vemodigt att samtidigt behöva notera att vi just nu har en hamnarbetarkonflikt som, om den inte får ett snabbt slut, hotar att slå ut många rederier, näringsgrenar och hamnar. Här vill jag bara uttrycka den förhoppningen att Svenska hamnarbetarförbundet och övriga inblandade parter snabbt försöker nå en lösning på konflikten, som annars kan få katastrofala verkningar för såväl svenskt näringsliv och sjöfart som många svenska hamnar. Fru talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman Jag skall med tanke på den knappa tid som vi har på oss i dag försöka fatta mig kort även i repliken. Rune Torwald nämnde något om att vi hade sagt att avsaknaden av ett sjöfartspolitiskt program skulle ha bidragit till den kris som sjöfarten i Sverige har råkat in i och till den stora utförsäljningen av fartyg. Rune Torwald, jag vidhåller de uppgifter som jag lämnade i mitt inledningsanförande. Självfallet har denna brist påverkat utflaggningen och utförsäljningen av fartyg. Statsmakterna har inte på något sätt gått in och försökt styra denna utveckling. För fyra fem år sedan sade man i ett sammanhang så här inom Redareföreningen: Ett statligt engagemang i svensk sjöfart är intensivt ovälkommet. De borgerliga regeringarna har kanske anammat den inställningen. Nu ropar emellertid redarna på ett statligt beslut om stöd till sjöfarten. Det är ju ett nationellt intresse att vi har en handelsflotta. Kan vi i dag med den handelsflotta som vi har klara oss vid en eventuell avspärrning? Jag tvivlar på att vi har tillräckligt med fartyg under svensk flagg. Under andra världskriget skötte svenska fartyg en del av vår försörjning. Det hade målats ”Sverige” på sidan. Vidare fanns det flaggor midskepps, och stora flaggor hade målats på bog och låring. Jag tror att lejdtrafiken hjälpte oss en hel del under andra världskriget. Skulle vi råka i samma situation, är dessa möjligheter beskurna i dag: En tillräcklig handelsflotta finns inte. I fråga om hemresorna nämnde Rune Torwald att regeringen och utskottsmajoriteten velat slopa dessa för att få pengar till praktikplatser på fartygen. Hemresor och praktikplatser är emellertid två helt skilda saker. I vilken annan näring byter man sociala förmåner mot utbildning? Detta skulle vara en helt ny väg. Vi vill behålla hemresorna och står fast vid vårt yrkande. Sedan, fru talman, till bemanningen av isbrytarna. En isbrytare är i dag bemannad med så många personer att det motsvarar bemanningen av tre supertankfartyg. När utredningen har kommit fram till att det är dyrt att bemanna isbrytare, har den tydligen utgått från att det skall vara lika många civila personer som i det militära. Detta ger bl.a. en del av bakgrunden till vårt uttalande att utredningen är ofullständig och att den har arbetat med ett icke helt korrekt material.

Fru talman! Beträffande den transoceana linjetrafiken vill jag säga att det kunde vara lämpligt att nämna att den trafiken redan i dag är mycket kraftigt rabatterad. Hade man tagit ut fulla avgifter när det gäller den trafiken, hade det givit en inkomstförstärkning på 29 milj.kr. Enbart för Göteborg skulle det ha rört sig om 17 milj.kr. I stället har man tagit ut endast 12 milj.kr. För Göteborgs del rör det sig om 6 milj.kr. Den trafiken är alltså redan i dag mycket kraftigt subventionerad. Det tycker jag stämmer illa med den princip som kommunikationsministern slagit fast i propositionen. Ett enigt utskott har också helt ställt sig bakom statsrådets uppfattning och sagt att ”det är en viktig hamnpolitisk princip att staten inte genom ekonomiskt engagemang i en enskild hamn påverkar konkurrenssituationen mellan olika svenska hamnar”. Den principen har vi slagit fast. Mot den bakgrunden kan man ställa sig frågan om det är riktigt att på så lösa grunder som det nu är fråga om gå in och helt slopa avgifterna på den transoceana linjesjöfarten. Vad får det exempelvis för effekt när det gäller feedertrafiken, som har mycket stor betydelse för många svenska hamnar? Det är det ingen i dag som kan säga. En sak är naturligtvis klar: genom de här åtgärderna ändras transportmönstret, och det får konsekvenser. Skall man föra över trafik från ett ställe till ett annat får det konsekvenser för de hamnar som är berörda — positiva eller negativa konsekvenser. Eftersom man inte kunnat klargöra konsekvenserna tycker vi att det är för tidigt att införa den här avgiftsbefrielsen nu. Skall man införa en avgiftsbefrielse tycker vi att ett grundläggande krav är att den inte får drabba andra hamnar, utan då skall pengarna tas från annat håll. När det gäller definitionen, fru talman, finns det ingen i dag som kan definiera begreppet transocean linjetrafik. Talar man med redarna så har de en uppfattning. Talar man med företrädare för departementet och sjöfartsverket så har de en annan. Det tycker vi är ytterligare ett skäl för att inte i dag gå in för den föreslagna principen.

Fru talman! Rune Torwald gjorde en föredömligt kort och koncis framställning när han bemötte de reservationer som finns till utskottsbetänkandet. Men i det fall där han berörde den reservation som vi moderater och socialdemokraten Bertil Zachrisson står för tyckte jag nog att han gjorde det lätt för sig. Det kan väl inte vara rimligt att ett beslut enbart därför att det nyligen är fattat inte skall kunna undersökas eller upphävas. Om beslutet har byggt på felaktiga premisser och man snabbt kommer underfund med det, skall man då bara av slentrian låta det hela rulla vidare så att beslutet kanske medför ödesdigra konsekvenser? Det kan inte vara riktigt, Rune Torwald. Vi begär ingenting annat än att man skall undersöka om de branschprognoser som nu framkommit är riktiga. Är de det måste vi omedelbart se till att ett olyckligt beslut rättas till. Något värre är det inte fråga om. Det gäller juinte något påvligt postulat. Vi måste kunna vara flexibla här. Vi gör oss ju stor ära i andra sammanhang av att vara det, att ta intryck och rätta oss efter utvecklingen. Här är det inte fråga om att se det på något annat sätt. Är beslutet felaktigt skall det rättas till även om beslutet har fattats nyligen. Den andra invändningen ville Rune Torwald skämtsamt tillbakavisa med påståendet att stora, starka sjömän inte skall hålla mamma i kjolen. Det vill jag bemöta lika friskt med att säga: Det kanske inte är mamma som sjömannen vill hålla i kjolen utan fästmön. Och då är effekten bra mycket tyngre. Det är inte fråga om att sjöbefälsskolorna i Kalmar och Härnösand skall bli lidande om man behåller hela utbildningsnätet. Det är fråga om att ha kvar utbildningen också i Malmö och Stockholm, inte att lägga ned utbildningen i Härnösand och Kalmar och ha kvar den i Malmö och Stockholm. Det är fråga om att behålla hela utbildningsverksamheten. Sjöbefälsskolorna ligger ju på dessa platser därför att utbildningen är regionalt betingad. Det är väl inte egendomligt att i en landsända där sjöfarten spelar stor roll en stor del av befolkningen också ägnar sig åt sjöfarten. Det är väl mindre troligt, Rune Torwald, att folket i Norrlands inland är intresserat av sjöfartsutbildning. Det är mer troligt att man är det i Stockholm, Göteborg, Malmö, Härnösand och Kalmar, där sjöfarten spelar en förhållandevis stor roll. Jag tycker att vi skall se till vad som är realiteter. Låt oss behålla alla skolorna tills vi får frågan utredd så att ett nytt beslut ligger på fast grund. Det är det enda riktiga vi kan göra här i Sveriges riksdag när det gäller att skydda näringen. Det kostar inga pengar. Det sparar pengar, Rune Torwald.

Fru talman! Utskottet avstyrker yrkandet i vpk-motionen om ett statligt rederi. Enligt utskottets uppfattning är det av stor betydelse att den svenska sjöfartsnäringen kan utvecklas i sunda former och att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som redare. Sommaren 1978 påbörjades, som jag nämnde tidigare, den svenska fartygsrealisationen. Totalt försvann 40 96 av den svenska handelsflottan, på grund av tidigare felspekulationer. F. n. pågår en omfattande överföring av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg och en lika omfattande utförsäljning av enheter ur den svenska handelsflottan. Salénrederierna har en egen arbetsförmedling, förlagd till Hongkong. Jag skulle vilja fråga Rune Torwald: Är det vad utskottet menar med sunda utvecklingsformer? Genom en omfattande överföring av svenska båtar till bekvämlighetsflagg går staten miste om 800 milj.kr. i skatteinkomster på tre år, samtidigt som sjömanskåren kraftigt decimeras. Tlagen om tillstånd om överlåtelse av fartyg föreskrivs ”att det särskilt skall beaktas hur överlåtelse påverkar effektiviteten och sysselsättningen inom sjöfartsnäringen och de ombordanställdas förhållanden”. Överlåtelse får inte heller ”strida mot väsentligt allmänt intresse”. I bekvämlighetsflaggfrågan uppenbarar sig de reella motsättningarna mellan å ena sidan redarkapitalets profitintressen och å andra sidan sjöfolkets och det allmännas intressen. I förevarande betänkande avstyrker utskottet vårt krav på skärpt restriktivitet vid utflaggning av svenska fartyg till andra länder. Jag skulle vilja fråga Rune Torwald: Vems intressen tjänar ett sådant avslagsyrkande? Tjänar det sjöfolkets och det allmännas intressen eller tjänar det redarnas intressen?

Fru talman! Låt mig börja med vad herr Rosqvist sade. Han hävdade att han fortfarande var av den uppfattningen att sjöfartskrisen till stor del är en effekt av att det inte förelåg ett sjöfartspolitiskt program. Jag hävdar att krisen i första hand vållats av sammanbrottet på tankmarknaden, som i sin tur var en följd av oljekrisen. Det gick inte att skaffa frakter som gav täckning för rederiernas kostnader, utan man körde helt enkelt med frakter som inte ens gav täckning för löner. I längden kunde rederierna inte fortsätta med detta. Det hade vi inte kunnat kompensera på annat sätt än genom att staten skulle ha gått in med enorma belopp. Det var inte möjligt, eftersom det inte ens i dag finns ordentlig täckning för fraktkostnaderna när det gäller oljetransporterna. Sedan säger herr Rosqvist att det var fel att regeringen här bedriver en byteshandel — eller hur han nu uttryckte det — mellan sociala förmåner och praktikplatser. Nej, det var inte alls så. Hemresorna är tillförsäkrade personalen i avtal. Det är alltså inte så att rätten till fria hemresor försvinner. Staten löser inte rederierna från ett åtagande som rederier enligt gängse former tidigare har förbundit sig för i avtal. Detta tror jag det är väldigt viktigt att klargöra — och jag är säker på att Birger Rosqvist är medveten om det. Men jag är inte lika säker på att alla andra är medvetna om det. De fria hemresorna försvinner inte när statsbidragen försvinner, utan skillnaden blir bara den att rederierna inte får ersättning för kostnaderna för dem. I stället har vi valt den mer offensiva metoden, menar vi, att använda i grova drag samma belopp för att skapa möjligheter till praktikplatser och därmed trygga rekryteringen inom sjöfartsnäringen. Olle Östrand hävdade att det är fel att slopa hamnoch fyravgifterna för transocean sjöfart. Jag skall inte fördjupa mig i detta. Jag tror att Kurt Hugosson kan framföra alla de argument som behövs för att klargöra att det beslut som utskottsmajoriteten har fattat är det riktiga, och jag kan inte tro annat än att herr Östrands farhågor beträffande Norrlandshamnarna är överdrivna. Rolf Clarkson sade att det är viktigt att ändra på ett beslut om det är felaktigt. Ja, det är det naturligtvis, men majoriteten tror att utbildningsutskottet har haft fog för sitt beslut, och vi har därför inte funnit något skäl att ändra det beslutet. Vi anser att några egentliga risker inte uppkommer, eftersom UHÄ har möjlighet att anpassa utbildningsresurserna till de behov som föreligger. Om det sedan är mamman eller fästmön som binder den som skall utbilda sig så att han vill ha utbildningen förlagd nära hemmet tror vi inte har någon betydelse, eftersom han när han sedan kommer ut till havs ändå måste ha rätt lång distans till båda. Jag hinner tyvärr inte ta upp Alexander Chrisopoulos inlägg men skall försöka göra det i nästa replik.
Fru talman! När Rune Torwald säger att jag har påstått att orsakerna till sjöfartskrisen var att vi inte hade något sjöfartspolitiskt program är väl det ändå en grov feltolkning. Vad jag sade i i början av mitt inledningsanförande var någonting helt annat. Jag ville dock slå fast att följderna av denna kris för svenskt vidkommande kunde ha varit helt andra om vi hade haft ett program som hade följt upp de här frågorna. Låt mig hänvisa till en sak som jag nämnde i mitt tidigare anförande. Man lät tankfartygen gå till utländska ägare därför att rederierna på grund av likviditetsproblem var tvingade att sälja dem. Det gällde bl.a. lagringsfrågan. Man sålde några kvartsmiljontonnare för 7 miljoner dollar per styck, men hade man fått ytterligare tre eller fyra månader på sig skulle man ha fått ut 15 miljoner dollar stycket för dem, så mycket steg priserna. Då hade ju också rederiernas likviditet blivit bättre. Vad sedan gäller hemresorna är det så, att man i fortsättningen enligt utskottsmajoritetens förslag tvingas till att förhandla för att få fria hemresor. Men när pengarna tas ur en förhandlingspott försämras ju sjöfolkets möjligheter att förhandla sig till andra förmåner. De fria hemresorna var en förmån som tidigare staten hade betalat, men nu får de som skall résa hem betala dem själva i den mån som redarens utrymme för att genom avtal åta sig att bevilja förmåner blir mindre. Det är därför ett enhälligt sjöfolkskrav att de fria hemresorna skall betalas av statsmakten.
Fru talman! Det är inte riktigt att ett beslut skall stå fast bara därför att det är prestigemässigt uppbundet och alldeles nyligen fattat. Sanningen är ju att underlaget för beslutet om indragningen av sjöbefälsskolor av kvalificerade bedömare anses vara alldeles för magert. Och att på ett magert underlag fatta ett beslut som kan föra med sig omfattande och förödande konsekvenser som jag tidigare nämnt i mitt anförande vore beklagligt. Jag vill också understryka att det här inte är fråga om något regionaltänkande från reservanternas sida när det gäller sjöbefälsutbildningen i landet. Vi vill inte att någon sjöbefälsskola skall läggas ner, utan vi vill ha kvar alla som finns i dag och under tiden på nytt undersöka om våra farhågor är berättigade. Det vore mycket olyckligt om man här i riksdagen från regionala utgångspunkter skulle sätta sig emot en så rimlig begäran som den som vi framför i reservationen om sjöbefälsskolorna.

Fru talman! Först några ord till Alexander Chrisopoulos. Han hävdar att det var olyckligt att vi fick sälja så många fartyg. Jag delar den uppfattningen, men det var alltså en effekt av att det inte gick att skaffa frakter som gav rimlig täckning för rederiernas kostnader. Alexander Chrisopoulos undrar vidare i vems intresse utskottsmajoriteten anser att man inte skall ha statliga rederier. Ja, helt enkelt i allas intresse! Vi har nämligen den uppfattningen att det är bäst för alla parter -- såväl för rederierna som för deras anställda och för Sverige — att de som är kunnigast på området sköter svensk sjöfart. Vi tror att de svenska rederierna sitter inne med den största kunskapen. Det är av den anledningen vi inte tror på några fördelar med en statlig rederiverksamhet. Birger Rosqvist säger att jag felciterade honom. Det är möjligt att jag hårdrog vad han sade i inledningen av sitt anförande beträffande orsakerna till sjöfartskrisen. Han tog som exempel att man, om man hade kunnat senarelägga vissa försäljningar, hade fått en mycket bättre ekonomi. Det är möjligt. Det är ofta så, men det är också något av en spekulation. Om rederierna själva hade varit säkra på att man sju månader senare skulle ha fått så mycket bättre betalt, hade de nog kunnat klara av den manövern. Men de visste inte själva hur det skulle gå. Det kunde också ha gått den andra vägen; det fanns rederier som väntade för länge och som också kom i trångmål. Vi vet också att vissa gjorde sig stora pengar på att åka över halva världen med oljelaster och inte gå i hamn förrän de fått besked om var de kunde få bäst betalt. När sedan andra gjorde likadant i nästa skede gick det plötsligt åt andra hållet, och de förlorade stora pengar. Jag är ingen vän av den sortens spekulationer, men tyvärr förekommer sådana ibland. Till sist vill jag än en gång trösta Rolf Clarkson med att farhågorna att vi inte skulle ha kapacitet nog för att utbilda svenskt sjöbefäl och för att täcka det långsiktiga behovet inte är grundade. Tvärtom kommer UHÄ att ha uppgiften att se till att de resurserna finns. Skulle det visa sig att man inte klarar utbildningen vid de tre skolorna har naturligtvis UHÄ en oavvislig skyldighet att framlägga förslag om hur detta skall lösas. Det kan exempelvis innebära att man får bedriva utbildningen något år längre än som var tänkt i Malmö och Stockholm för att klara en tillfällig utbildningspuckel. Det råkar nämligen vara en puckel man har att klara av under de närmaste åren fram till 1985 beroende på att bristmönstringen har avvecklats.

Fru talman! I det svar som Rune Torwald gav mig gjorde han en soppa av de frågor jag ställt, och jag kan inte betrakta det som något svar. Det hela kan kanske förklaras av att Rune Torwald på grund av pressen med alla repliker inte lyssnade riktigt på de frågor jag ställde. Jag anser inte att det föreligger någon anledning att upprepa dessa frågor; Rune Torwald kan studera dem efteråt. Jag vill nu bara kommentera vad Rune Torwald sade om vårt krav när det gäller UNCTAD-koden. Jag anser att han bör läsa litet bättre innantill i vår motion. Vi säger där att näringen bör anpassas på lång sikt till att övergå till UNCTAD-koden 40-40-20.

Fru talman! Rikspolitik, regionalpolitik, bypolitik. Vi är 349 ledamöter i denna kammare. Vi är valda av människor i våra resp. valkretsar, och vi bör vara väl förankrade i vår hembygd. Samtidigt skall vi tillvarata hela vårt lands intresse. Ofta — alltför ofta, kan man tycka — verkar det som om omsorgen om den egna bygden går framför omsorgen om hela riket och dess affärer. När jag nu som folkpartistisk ledamot från Göteborgsbänken talar med anledning av trafikutskottets betänkande om sjöfartspolitik, är det med glädje jag kan konstatera att det som är bra för Göteborgs hamn också är bra för Sverige. Man kan säga att det är en nödvändighet för Sverige och Sveriges näringsliv att Göteborg kan fungera som en centralhamn för den transoceana sjöfarten. Vi vet alla att det är Göteborgs hamn som är vårt alternativ. De andra tänkbara hamnarna är inte svenska, de ligger på kontinenten. Göteborg är den naturliga centralhamnen för hela Norden. Det behövs dock omfattande investeringar, och det får alltså anses vara ett intresse för hela landet att dessa investeringar blir gjorda. Göteborgs kommun och Göteborgs hamnstyrelse har tidigare föreslagit att staten skulle gå in som delägare i Göteborgs hamn. Man skulle därigenom säkerställa ett nödvändigt kapitaltillskott för att klara den framtida utvecklingen av hamnen. I den särskilda utredning som ligger till grund för regeringens proposition underströks nödvändigheten av att bevara och utveckla Göteborg som nordisk centralhamn. Däremot tillstyrktes inte ett direkt driftbidrag eller ett kapitaltillskott i form av statligt ägande. Utredningsmannen stryker samtidigt under nödvändigheten av att Göteborgs hamns investeringsbehov kan tillgodoses. Det bör då ske genom ett särskilt statligt lån till Göteborgs hamn med sådana ränteoch amorteringsregler att investeringskostnaderna inte blir ogynnsammare än vad de skulle ha blivit genom ett tillskott av aktiekapital. Björn Molin, Bertil Hansson och jag har i motion 1979 anfört att det är lämpligast att kapitalförsörjningen för hamnverksamheten tryggas genom att en särskild låneram ställs till Göteborgs hamns förfogande. Riksbanken kan vid bestämmande av låneramar för olika kommuner utöver låneramen för Göteborgs kommuns allmänna verksamhet också anvisa en låneram för Göteborgs hamns verksamhet. Utskottet har i betänkandet instämt i att kapitalförsörjningsfrågorna är av betydelse för att Göteborgs hamn skall kunna genomföra erforderliga investeringar och därmed upprätthålla sin internationella konkurrensförmåga. Utskottet förutsätter därför att fullmäktige i riksbanken i samband med de frågor som berör Göteborgs kommuns och Göteborgs hamns utrymme på obligationsmarknaden beaktar de målsättningar i fråga om hamnoch sjöfartspolitiken som man tidigare uttalat. Utskottet säger att Göteborgs hamn på ett tidigt stadium, trots konkurrens från hamnar i Europa, lyckats hävda sin traditionella ställning som en viktig anlöpshamn för de transoceana linjesystemen. Utskottet delar också föredragandens åsikt att Göteborgs hamn inte bara har värde för regionen utan också för samhället som helhet. Detta uttalande av utskottet anser vi motionärer vara helt tillfredsställande. Närmare former för hur frågan skall lösas är det ju inte riksdagens sak att uttala sig om. För att stärka såväl linjerederiers som vissa svenska hamnars konkurrenskraft föreslås i propositionen att den direktgående transoceana linjetrafiken över svenska hamnar befrias från fyroch farledsavgift. Detta noterar vi med tillfredsställelse, då det stärker vår konkurrenskraft gentemot utländska hamnar. Vi tar i vår motion också upp frågan om trafikledning och lotsning i Göteborg. Frågan har behandlats i det betänkande som hovrättspresidenten Wentz avlämnade i januari i år. Där föreslås en samordning av huvudmannaskapet för lotsning och trafikledning. Man föreslår också en trafikledningscentral, ledd av Göteborgs hamn. Vi motionärer anser detta vara den bästa lösningen.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

Herr talman! I motion 1979/80:299 har ett antal socialdemokrater i Dalarna och Uppland ställt krav på att riksdagen hos regeringen begär en utredning om möjligheterna att utnyttja Dalälven som sjötransportled från Siljan till havet. Vi vill veta något om tänkbar effekt på industrin i Dalarna, exempelvis Domnarvets Jernverk med dess stora fraktbehov — ett fraktbehov som kommer att ökas ytterligare med stora ämnesfrakter från Luleå till Domnarvet. Motionärerna har uppfattat utskottets inställning som positiv genom att utskottet bl.a. konstaterar att av det samlade transportarbetet i Sverige kan en större del än f. n. lämpligen ske till sjöss. De fördelar som sjöfarten har ur energisynpunkt och när det gäller miljöoch säkerhetsaspekter talar också, enligt utskottet, för att kustsjöfarten i framtiden bör kunna utföra en större transportuppgift än f. n. Därför förutsätter utskottet att den utredning som skall tillsättas får i uppdrag att belysa hamnarnas roll för kustsjöfarten och befintliga inre vattenleder. Vi vill då ha belyst om Dalälven kan bli en inre sjötransportled av betydelse. Som framhålls i motion 299 har frågan om byggande av en kanal i Dalälvens lopp varit föremål för diskussion under lång tid. Länsstyrelsen i Kopparbergs län har vid två tillfällen tagit ställning för att frågan bör bli föremål för utredning. Det första beslutet fattades den 14 februari 1978, då man i skrivelse till regeringen hemställde om att medel skulle ställas till förfogande för att undersöka förutsättningarna för ett kanalprojekt. Vidare har länsstyrelsen i en skrivelse den 25 april i år, ställd till riksdagens trafikutskott, ansett att förutsättningarna för att förverkliga projektet Dalakanal är otillräckligt utredda. Utskottets skrivning, att utredningen om kustsjöfarten kommer att bli oförhindrad att utreda det här projektet, anser jag vara en acceptabel slutledning. Ärendet bör då hamna i sitt rätta sammanhang och följaktligen kunna få en riktig belysning. Från fackligt håll, t.ex. från LO-distriktet, har man ansett att frågan om Dalälvens trafikering bör bli föremål för en skyndsam statlig utredning. Man har då framhållit att ”vi har inte råd att avslå något förslag som kan leda till sysselsättningsfrämjande åtgärder under nu rådande förhållanden på arbetsmarknaden”. Jag delar den uppfattningen. Motionärerna vill ha ett klarläggande av projektets hållbarhet, och det tycker vi oss kunna få om utskottets intentioner följs. Att så sker kommer vi naturligtvis att bevaka. Herr talman! Jag har inget yrkande. Mitt inlägg är en markering av motionärernas inställning.

Herr talman! Med anledning av motion 2028 avser jag att uppehålla mig vid den del av trafikutskottets betänkande 26 som behandlar frågor rörande Göteborgs hamn. Redan 1965 års hamnutredning konstaterar att Göteborg som bashamn för direkttrafik medför marknadsmässiga och ekonomiska fördelar för hela Norden och att en samordning behövs. Utan en sådan samordning riskerar de nordiska intressena att bli helt beroende av främmande rederier och deras prispolitik. De nordiska rederiernas möjligheter att hävda sig internationellt torde vara störst så länge de kan basera sig på en egen hemmahamn. Över huvud taget synes direkta egna transociana sjöfartsförbindelser vara till gagn för de nordiska internationella handelsförbindelserna — så långt 1965 års hamnutredning. kostnadsbesparingar men att godsunderlaget rimligen endast räcker för en enda nordisk storhamn, nämligen Göteborg. Utredningen konstaterar vidare: ”Direkttrafik för transocian handel med i huvudsak nordisk tonnage utgör en större prisgaranti och fraktkonkurrens än om enbart kontinentala hamnar och rederier fick ombesörja trafiken.

Den nu aktuella Dahlgrenska utredningen fastslår i en analys av konsekvenserna av en omläggning av trafiken från Göteborg till andra hamnar att nu färdiga eller projekterade utbyggnader i de svenska hamnar som konkurrerar med Göteborg om containertrafiken är helt otillräckliga för att ersätta Göteborgs kapacitet. En mer omfattande överföring av trafiken till andra svenska hamnar förutsätter således kommunala investeringar uppgående till miljardbelopp. För de svenska rederierna skulle förlusten av en svensk bashamn medföra kraftigt ökad konkurrens från såväl landtransporter som andra länders rederier, främst då sovjetiska och polska. Möjligheten att påverka fraktpolitik och linjenät skulle reduceras till nackdel för det svenska näringslivet och konsumenterna. En omläggning av trafiken skulle innebära en kapitalförstöring i halvmiljardklassen och ett bortfall av uppskattningsvis 3000 arbetstillfällen i Göteborg. Den Dahlgrenska utredningens samlade bedömning är att ett bibehållande av transoceana direktanlöp i Sverige bör eftersträvas och att andra svenska hamnar av kapacitetsskäl inte är i stånd att med rimliga investeringar ta över en dominerande del av den transoceana trafik som nu går över Göteborg.

Mot denna bakgrund är det märkligt att läsa den Dahlgrenska utredning ens slutsats, till vilken utskottet ansluter sig, att det är av stor vikt att bevara konkurrenskraften mellan de olika hamnarna i Sverige vital och ograverad i syfte att genom effektiv och rationell drift få tillräcklig konkurrensförmåga också gentemot utlandet. Resultatet av denna vitala och ograverade konkurrens har enligt samma utredning blivit en större överkapacitet på flera sektorer än som är önskvärt. En brist i den Dahlgrenska utredningen är också att den inte närmare går in på de finansieringsoch andra stödformer som kommer hamnarna på kontinenten till del. Utredningen konstaterar att ”hamnarna i de tättbefolkade länderna i Västeuropa har diamentralt motsatta förutsättningar mot Sverige”. Den konstaterar också att de ekonomiska förutsättningarna varierar och noterar att ”närheten mellan de större hamnarna på kontinenten har inneburit att en mycket stark konkurrens vuxit fram, där det gemensamma marknadsområdet är stort och betydelsefullt ur godssynpunkt och att denna konkurrens drivs med olika medel som har inneburit ett starkt tryck på perifert liggande hamnar”. Till dessa konkurrensmedel hör givetvis finansieringsfrågorna och graden av nationellt engagemang i hamnarna. Som framhålls i motion 2028 är en analys av dessa konkurrensmedel nödvändig för en kartläggning av den verkliga konkurrenssituationen. Utskottet förutsätter också att erforderliga analyser kommer till stånd. Den tekniska utvecklingen till såväl lands som sjöss och kravet på snabb, säker och effektiv godshantering har lett till mycket stor kapitalbindning i hamnanläggningar. För att möta de ökande kraven räknar Göteborgs hamn med ett investeringsbehov under den närmaste femårsperioden på bortåt 400 milj.kr. Svenska hamnförbundet påpekar i sitt remissvar på den Dahlgrenska utredningen det orimliga i att lägga det ekonomiska ansvaret på enbart hamnägaren för stora, riskfyllda projekt som betjänar i huvudsak andra än kommuninvånarna. Herr talman! Det är i sanning angeläget att den av regeringen förutskickade övergripande hamnplaneringen skyndsamt kommer till stånd och att kapitalförsörjningsfrågorna likaledes skyndsamt får en tillfredsställande lösning. Det av Göteborgs kommun föreslagna statliga delägarskapet i Göteborgs hamn har inte vunnit vare sig regeringens eller utskottets gillande. Desto angelägnare är det att andra former skapas för att garantera att konkurrensen om den transoceana direkttrafiken inte på sikt leder till att denna trafik blir olönsam och leds bort från Sverige, till men för samhällsekonomin. Genom sitt förslag att slopa fyroch farledsvaruavgifterna för denna trafik har också regeringen dokumenterat att den är beredd att värna om den transoceana linjetrafiken på svensk hamn. Frågan om lotsning och trafikledning på Göteborgs hamn är föremål för överläggningar mellan sjöfartsverket och hamnförvaltningen. Det finns uppenbarligen goda förutsättningar för att dessa förhandlingar skall leda till ett för båda parter godtagbart resultat. För Göteborgs hamn är det angeläget att den tekniska utrustningen för den föreslagna trafikledningscentralen i huvudsak får en sådan utformning som föreslås i den av kammarrättspresidenten Wentz i januari i år framlagda utredningen om trafikledning och lotsning i Göteborgsområdet, även om de ekonomiska realiteterna medför att utbyggnaden måste ske etappvis. Herr talman! Det är mycket tillfredställande att denna segslitna fråga nu är på väg att lösas.

Herr talman! Med anledning av proposition 1979/80:166 om sjöfartspolitiken m.m. har jag i motion 2023 tagit upp frågan om en mer generös tillämpning av det i propositionen föreslagna rekryteringsbidraget. Jag vill framhålla att det på de mindre fartygen är svårt att ordna styrd praktik enligt sjöfartsverkets anvisningar. Å andra sidan kommer nybörjarna i dessa fartyg, vilka seglar på nära farvatten, på ett naturligt och påtagligt sätt in i alla förekommande arbeten. Jag vill dessutom framhålla det angelägna i att ungdomar kan få börja till sjöss med hemmafartyg, så som man i alla tider gjort längs kusterna. På detta sätt har ett stort antal sjömän rekryterats, och de små fartygen har bidragit med en förstapraktik, så att vederbörande har fått antingen blodad tand och fortsatt eller har funnit att han inte trivs med sjömansyrket. När nu riksdagen skall besluta om rekryteringsbidrag, så är det beklagligt att förslaget upptar så stränga kriterier. Det skulle bättre tjäna sitt syfte att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning och insyn i vad sjömanslivet innebär, om det utginge till varje ungdom som påmönstras utöver besättningslistan samt om rederierna kunde erhålla de förslagna 75 procenten omedelbart efter fullgjord praktikanttjänstgöring utan avvaktande av att vederbörande blir behörig matros eller motorman. Vidare bör samtliga kostnader, som uppstår på grund av anställning enligt kollektivavtal, vara bidragsgrundande. Genom att på detta sätt underlätta åtminstone för fartyg under 1600 bruttoregisterton att delta i rekryteringsverksamheten på bidragsbasis med ungdomar utöver besättningslistan skulle man uppnå att ett ökat antal ungdomar finge dels en möjlighet till anställning, dels en möjlighet att pröva på ett yrke som de kanske efter yrkesinriktad utbildning kommer att förbli trogna. Herr talman! Jag inser det meningslösa i att i strid med ett enigt utskott yrka bifall till min motion, varför jag avstår från detta. Men jag vill i stället uttrycka den förhoppningen — som ju f. ö. även utskottet gett uttryck för — att berörda myndigheter snabbt ser över reglerna för praktikantverksamhet inom sjöfarten och därefter lägger fram förslag till ändringar som gör det möjligt för ungdomar att få värdefull sjöpraktik även på mindre båtar med stöd av staten.

Herr talman! När riksdagen förra året förelades ett förslag till ny organisation av sjöbefälsutbildningen hade jag anledning att rikta stark kritik mot förslaget. Underlaget för propositionen var enligt min mening bristfälligt — det var t.o.m. mycket bristfälligt. Förslaget tog inte tillräcklig hänsyn till utbildningsbehovet för områden som har anknytning till handelssjöfarten — t.ex. sjöfartsverket, lotsverket, tullverket, speditionsföretagen och försäkringsbolagen. Inte heller behovet av vidareutbildning och forskningsoch utvecklingsarbete beaktades i tillräcklig utsträckning. Man bortsåg också från vissa grundläggande fakta när det gällde lokaliseringen av utbildningen. Det framstår närmast som självklart att utbildning bör lokaliseras till orter där det finns ett bra elevunderlag, där möjligheterna att rekrytera lärarkrafter är goda och där det ges tillfälle att samarbeta med annan, näraliggande utbildning och forskning. Mot den bakgrunden var beslutet att avveckla sjöbefälsutbildningen i Stockholm och Malmö felaktigt. Utvecklingen har redan visat att kritiken mot detta beslut var berättigad. Det har varit svårt att rekrytera till skolorna i Härnösand och Kalmar. Det finns risk för att vi kommer att sakna utbildat sjöbefäl, därför att presumtiva studerande inom Stockholmsoch Malmöregionerna väljer andra yrken när utbildningen inte kan ske i hemregionen. Men utbildningsutskottet var i det betänkande som för en tid sedan behandlades i kammaren inte berett att ompröva sitt ställningstagande från i fjol. Man hänvisade till den sjöfartspolitiska propositionen, som vi nu behandlar. I den propositionen sägs likaså att riksdagens beslut från i fjol inte nu bör omprövas, men där framhålls också — och det är viktigt — att det är ”för sjöbefälsutbildningens vidkommande från rekryteringssynpunkt av stor betydelse att utbildningen tillhandahålls på sådana platser där man kan förvänta sig att få tillräckligt med studerande”. Det sägs vidare att effekterna av förra årets beslut från rekryteringssynpunkt måste följas fortlöpande. Detta är i och för sig bra. Jag menar emellertid att man redan nu kan se att beslutet från i fjol var felaktigt, och jag tycker att man snabbt skall ändra på felaktiga beslut utan prestigetänkande. Jag har därför motionerat, såväl under allmänna motionstiden som i anslutning till den sjöfartspolitiska proposition som vi nu behandlar, om en ändring av beslutet från i fjol. Utbildningsutskottet var, som jag tidigare nämnde, inte berett att förorda någon sådan ändring, och riksdagen tog nyligen ett beslut utan debatt, eftersom ärendet skulle återkomma. Vi motionärer hade hoppats på ett mer positivt ställningstagande från trafikutskottet. Tyvärr har utskottet inte lyckats samla en-majoritet för ett tillkännagivande till regeringen om att ytterligare utreda och överväga sjöbefälsutbildningens organisation. Det är verkligen synd. Men såväl utskottets ordförande som dess vice ordförande och ytterligare två moderater står för en reservation med ett sådant yrkande. Ett bifall till den reservationen ger möjligheter att utan prestigetänkande ompröva ett beslut som tidigare har fattats med alltför dåligt underlag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr tauuan! Riksdagen har i dag att för tredje gången på relativt kort tid ta ställning till sjöbefälsutbildningen. Jag har begärt ordet trots att jag inte tror att det går att vinna någon större framgång för den uppfattning som jag och flera med mig har, nämligen att den beslutade nedläggningen av sjöbefälsutbildningen i Stockholm och Malmö bör omprövas. Skälen för denna omprövning är beskrivna i reservation 5 av Bertil Zachrisson m.fl., och ytterligare skäl har också anförts här i debatten av Rolf Clarkson och Olle Aulin. De skälen skall jag inte upprepa. Jag har snarare begärt ordet för ett kort inlägg för att markera att vi motionärer i den motion som har Bertil Zachrisson som första namn står kvar vid vår uppfattning. För egen del tycker jag att frågan om lokaliseringen av sjöbefälsskolorna under behandlingens gång har förvanskats och dribblats bort, och vi har inte fått en riktig lösning av sakfrågan. Malmö och södra Sverige kommer att drabbas mycket hårt av en nedläggning av sjöbefälsutbildningen. Jag tycker att man under behandlingen av frågan har bortsett från flera aspekter, framför allt rekryteringsaspekten. Malmö sjöbefälsskola rekryterar 96 90 av sina elever från Skåne, och sjöbefälsskolan i Stockholm rekryterar ungefär 96 90 från Stockholmsområdet och närmast kringliggande län. Det finns många andra skäl för en omprövning av tidigare nedläggningsbeslut, men som jag nyss sade skall jag inte alltför mycket belasta den redan hårt ansträngda kammaren. En förnuftig lösning av frågan är ett bifall till reservation nr 5 av Bertil Zachrisson m.fl., och jag instämmer i det yrkande om bifall till denna reservation som har framställts av Rolf Clarkson.

Herr talman! För att inte dra ut på debatten skall jag begränsa mig till att kommentera avsnittet 3.9 i betänkandet, nämligen bemanningsoch utbildningsfrågor. Jag kan därvid anknyta direkt till det föregående inlägget av Eric Jönsson. Det gäller frågan huruvida den kapacitet som vi får kvar här i landet för utbildning av sjöbefäl efter nedläggning av skolorna i Malmö och Stockholm är tillräcklig eller inte. Många hävdar att den icke kommer att bli tillräcklig och att den icke kommer att bli tillräckligt attraktiv för att samla fullt antal sökande. Dessa tvivel kommer till uttryck också i propositionen, där det sägs: ”Många av svårigheterna att göra säkra prognoser kvarstår visserligen, men utvecklingen på senare tid medför att de uttalade riskerna för en framtida befälsbrist inte får negligeras.” Detta är propositionens text. Samma farhågor återkommer i reservationen nr 5, som jag yrkar bifall till.

Enligt min mening kan det inte vara riktigt att inte använda utbildningsresurser som kan användas utan väsentlig merkostnad. Det finns skäl att behålla de utbildningsplatser som finns på fem orter i avvaktan på att det blir klart om all denna utbildning eventuellt inte är behövlig. Detta är icke klarlagt. Herr talman! Jag har redan anslutit mig till den reservation som har lämnats av utskottets ordförande och vice ordförande och som har kommenterats i inlägg bl.a. av Rolf Clarkson, Olle Aulin och Eric Jönsson. Jag skulle kunna stanna vid det. Jag vill emellertid fortsätta med ett tilläggsyrkande. Det är möjligt att återremittera ärendet i den del som gäller punkten 3.9 Bemanningsoch utbildningsfrågor och som har en motsvarighet i mom. 15 i utskottets hemställan. Jag yrkar därför att de frågor som behandlas i avsnitt 3.9 i betänkandet och i mom. 15 i utskottets hemställan skall återremitteras till trafikutskottet för sådan ytterligare behandling som påyrkas i reservationen. Nu står vi inför en — hoppas vi — snabb avslutning av sessionen. För att inte ställa till några olägenheter för kammaren, med det hårt pressade arbetsschema som återstår nästa vecka, och för att ge behövligt utrymme för förnyade överväganden i ärendet vill jag också yrka att kammaren beslutar uppskjuta de återremitterade frågorna till behandling under riksmötet 1980/81. Då ges den erforderliga tid för överväganden som reservanterna Bertil Zachrisson, Rolf Clarkson m.fl. efterlyst i sin reservation.

Herr talman! Till att börja med måste jag få uttrycka min överraskning över det förslag som här lades fram av Paul Grabö. Planeringen har ju varit att vi skulle kunna klara den här frågan utan att än en gång behöva traggla med den. Men nu till själva betänkandet. De statliga subventionerna för sjöfolkets hemresor bör enligt vår mening behållas. Man måste ha klart för sig att dessa resor är en legitim rättighet för sjöfolket, men samtidigt en fördyrande omständighet för sjöfarten som inte har motsvarighet hos andra näringar. På s. 28 i betänkande anför utskottet ett märkligt motiv för att dra in statsbidraget till fria hemresor. Man skriver att stödet ”tenderar att verka konserverande på besättningsstorlekarna”. Hur skall man tolka detta? Man kan inte tolka det på något annat sätt än att utskottet menar att rederierna skall bli mera benägna att dra in personal, om Men i höstas diskuterade vi i samband med propositionen 1978/79:117 om bemanning av fartyg frågorna om bemanningsreglerna och reglerna om minimibesättning. Vi konstaterade ju då att det hade hänt mycket när det gäller personalindragning på fartygen. Bl. a. sades i ett remissutlåtande från Maskinbefälsförbundet följande: ”Från åren 1960 till 1975 minskade besättningarnas storlek med 25-40 procent. Uttryckt i antal per fartyg uppgår reduceringen till 7-18 befattningar per fartyg.” Vi har noterat att det pågår en ständig kampanj för att reducera besättningen på fartygen. Om jag tolkar utskottet rätt är den åtgärd som nu föreslås ägnad att ytterligare försämra sysselsättningsläget för sjöfolket, ett läge som enligt vad som anförts här av flera talare redan nu är svårt. Åtgärden visar också på tendenser till restriktivitet och försämringar då det gäller sjöfolkets hemresor. Rederierna kommer givetvis att hårdare se över och försöka pressa kostnaderna för dessa resor, och detta kommer självfallet att gå ut över berörd personal. Rederierna kommer — precis som utskottet tycks förmoda — att ta det uteblivna bidraget till intäkt för besparingsåtgärder också i andra avseenden som på olika sätt drabbar sjöfolket. I betänkandet föreslås också att praktikplatser skall subventioneras av staten. Vi är av den meningen att sjöfarten i likhet med andra näringar och i eget intresse bör se till att det finns underlag för rekrytering av manskap och befäl. Enligt de ombordanställdas egna erfarenheter är bemanningsläget på fartygen numera sådant, att någon adekvat handledning knappast kan ske. Jag hänvisar här till vad jag nyss sade om den kraftiga nedskärningen av personal på fartygen. Bemanningsplanerna är inte så dimensionerade att behovet av personal för instruktörsoch handledaruppgifter i samband med utbildning av praktikanter är täckt. Därför föreligger enligt vår mening risk att praktikanterna helt enkelt kommer att användas som arbetskraft för okvalificerade rengöringsoch målningsarbeten, för vilka arbeten man i dag saknar folk — det finns inte personal ombord för sådana arbeten, eftersom dessa skall skötas av personal från företag i hamnarna. Men det finns enligt vår mening ingen anledning för staten att ömma speciellt för rederinäringens rekryteringsproblem. Den näringen bör i likhet med andra näringar själv se om sitt hus i detta avseende. Beträffande sjöbefälsutbildningen motsätter sig vårt parti en nedläggning av sjöbefälsskolorna i Stockholm och Malmö. Enligt vår mening utgör Mälardalen och Skåne var för sig stora upptagningsområden för sjöbefälselever. Skolorna har f. ö. en egen utbildningsprofil och en specialisering, något som skulle försvinna vid en nedläggning. En rad andra skäl —- inte minst trafikpolitiska och sjösäkerhetspolitiska — talar mot förhastade nedskärningar av utbildningskapacitet för sjöbefäl. Det finns också all anledning påminna om att Sverige har antagit den s.k. STUW-konventionen och därmed förbundit sig att stödja u-ländernas strävan att bygga upp en egen sjöfart. Detta ställer på sikt krav på vår egen sjöfartsutbildning, eftersom önskemål självfallet kommer att framföras om att vårt land skall genom utbildning av sjöfolk och sjöbefäl stödja u-länderna. I detta sammanhang vill jag också säga några ord om forskningen. Hittills har forskningen haft en utpräglad sjöfartsteknisk inriktning. Det framgår även av utskottets skrivning. Då det gäller den angelägna tekniska forskningen vill vi från vpk:s sida särskilt betona att det är nödvändigt med en förstärkning av forskningen i fråga om nya driftsystem i förhållande till energisparande och miljö samt den del som handlar om en förbättrad sjösäkerhet. Vidare finns det andra forskningsområden som kommit litet i skymundan men som nu måste skjutas i förgrunden. Jag tänker då på sådana forskningsområden som sjöfolkets arbetsmiljö och psykosociala frågor i samband därmed. Då det gäller propositionens förslag om subventionering av fyroch farledsavgifter för oceanfart kan vpk inte godta en sådan selektiv åtgärd som föreslås. Skälet till åtgärden anges vara att stimulera till ökat nyttjande av svenska hamnar av transocean linjetrafik. Men dessa avgifter skall regleras via sjöfartsverket, vilket innebär att avgiftsbortfallet måste kompenseras på annat sätt. Då kan följden bli att annan sjöfart på olika sätt får betala detta bidrag till oceanfarten. Dessutom finns enligt vår mening risk för att en sådan selektiv taxesänkning kan motverka direktfart på Norrlandshamnarna, med negativa regionalpolitiska och trafikekonomiska följder. I annat sammanhang har vårt parti föreslagit att transportstödet även skall omfatta sjöfarten inom berörda zoner. Herr talman! Till sist vill jag något beröra vpk:s förslag till civil bemanning av isbrytarna. Vi anser att våra argument härför är välgrundade. Först och främst vill vi betona värdet av att få en stabilitet i bemanningen liksom en möjlighet till bättre användning av fartygen under icke-säsong och därmed effektivare utnyttjande av fartygsresurserna. Härtill skall givetvis läggas det förhållandet att vi har en betydande arbetslöshet bland yrkeskunnigt sjöfolk. Det kan f. ö. starkt ifrågasättas om det är förenligt med principerna för svensk arbetsmarknad att civila arbetsuppgifter utförs av militär personal. Hur skulle det se ut om vi exempelvis lät våra militära ingenjörsförband utföra arbeten vid reguljära civila vägbyggen? Ett sådan åtgärd skulle säkert väcka mycket stort uppseende, men så tänker man tydligen inte när man låter militär personal sköta civila sjöfartsuppgifter. Vad jag här har sagt om bemanning av isbrytare gäller i lika hög grad bemanningen av sjömätningsfartyg. I detta sammanhang har vi också observerat motionerna 302 och 1350 från västernorrländska riksdagsledamöter, vilka föreslår stationering av isbrytarna till Härnösand och Kramfors. Detta skulle innebära en förstärkning av verksamhetsunderlaget och sysselsättningstryggheten för de anställda vid Lunde Varv. Vi finner det rimligt att isbrytarna placeras inom det egentliga arbetsområdet där issäsongen är längst, och vi kommer därför att markera vår inställning till den här frågan vid voteringen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionerna 1979/80:687, 544 och 2042.
Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av Sven Henricssons inlägg. Det är självfallet så, Sven Henricsson, att avtalade personalkostnader — alltså inte bara kostnader för hemresor — påverkar rederiernas internationella konkurrenskraft. Men om staten tar över någon del av dessa avtalade kostnader, så innebär det automatiskt att rederierna får mindre intresse av att pressa sina personalkostnader, och det är naturligtvis i sin tur till nackdel för den svenska konkurrenskraften. Rederiernas strävan bör alltid vara att hålla nere sina kostnader på alla områden. Det finns enligt vår mening möjlighet att göra det bl.a. på det område som omfattas av hemresorna — det kan gälla att utnyttja resebyråer, att på lämpligt sätt befrakta fartygen osv. — men detta blir inte intressant för rederierna i ett läge där staten övertar de här kostnaderna. Då anstränger man sig inte för att hålla dem nere. Minskade kostnader i det här avseendet får inte några negativa effekter för de anställda. De är ju genom avtalet tryggade genom att de är berättigade till ett visst bestämt antal hemresor. En annan fråga som Sven Henricsson tog upp och som jag vill kommentera är regeringens och utskottsmajoritetens förslag att slopa fyroch farledsvaruavgifterna för transocean sjöfart. Avsikten med detta är inte, som Sven Henricsson säger, att undergräva förutsättningarna för direktanlöp till Norrlandshamnarna, utan tvärtom att stimulera till direktanlöp. Förslaget får positiva effekter kanske i första hand när det gäller de stora transoceana hamnarna, men det är enligt mitt förmenande positivt även för Norrlandshamnarna. Man har inte tänkt sig att den här kostnaden skulle läggas ut på fyroch farledsvaruavgifterna generellt, utan sannolikt kommer det att bli så att det är hamnarna i anslutning till oljeimporten som drabbas. Då är det i stort sett bara de stora västkusthamnarna som blir aktuella, men detta får inte samma negativa effekter från konkurrenssynpunkt som när det gäller fyroch farledsvaruavgifterna för transocean sjöfart. För västkusthamnarnas del kan effekten av vpk:s krav i stället bli att man stimulerar till feedertrafik via de stora kontinenthamnarna Rotterdam och Hamburg.
Fru talman! Rune Torwald framhöll hur angeläget det är att pressa kostnaderna för rederierna. Det kan man förstå, med utgångspunkt i att de bedriver en affärsmässig verksamhet. Men i det här fallet är det mycket stor risk att ett pressande av kostnaderna går ut över de ombordanställdas förmåner. Det finns redan nu — man är inom rederierna medveten om vad som håller på att hända — en tendens till att överarbeta hemresebestämmelserna. Det finns tydliga indikeringar på försämringar för sjöfolket när det gäller nyttjandet av vissa möjligheter till hemresor. Man kommer med strängare anvisningar om hur hemresan skall gå till, och försämrar på det sättet möjligheterna att ta sig hem på snabbaste möjliga sätt. Man anlägger numera alltså hårdare kostnadssynpunkter på hemresorna. Den aspekten — att man åstadkommer försämringar för sjöfolket — måste vi ha med i bilden och inte bara se till intresset att förstärka resultatet för företaget. Här har sagts att vi selektivt skulle stödja oceanfarten genom att subventionera hamnavgifterna. Jag vill då än en gång uttrycka min oro för att det kommer att resultera i att man går på oceanhamnarna, där avgifterna är subventionerade, och sedan med utnyttjande av t.ex. transportstödet i större utsträckning forslar varor på land, i stället för att gå direkt på t.ex. de norrländska hamnarna, som är i behov av allt det stöd de kan få för att vidmakthålla sin verksamhet.

Fru talman! Jag vill helt kort instämma i vad Paul Grabö har sagt. Thorsten Larsson och jag har vid två olika tillfällen motionerat om ett bibehållande av sjöbefälsskolan i Malmö. Jag behöver inte här upprepa de motiv som vi har fört fram i motionerna utan hänvisar till motionernas motiveringar. Vid en förnyad genomläsning och granskning av de skäl som vi har framfört för ett bibehållande tycker jag att motiven fortfarande har full bärkraft. Jag kommer alltså att stå fast vid min tidigare ståndpunkt, föranledd av de presenterade skälen, och instämmer därför i Paul Grabös yrkande.

Fru talman! Med anledning av trafikutskottets betänkande 1979/80:26, där frågan om bemanningen av våra isbrytare och sjömätningsfartyg behandlas, vill jag framföra följande synpunkter. Frågan om civilbemanning för isbrytare och sjömätningsfartyg har varit föremål för flera utredningar. I den senaste rapporten, Bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg från 1978, föreslås ingen ändring, dvs. fortsatt militär bemanning. Förre socialdemokratiske kommunikationsministern Bengt Norling lämnade på sin tid utredningsuppdraget till sjöfartsverket. Utredningen har sålunda verkställts av marinbefäl och måste betraktas som en partsinlaga. Utredningsresultatet var därigenom nära nog givet på förhand. Kommittén borde i stället ha haft en parlamentarisk sammansättning med sakkunskap även från övriga berörda parter, som sjöfartsnäringen, Fartygsbefälsföreningen och Sjöfolksförbundet. Bemanningsfrågan behandlades i riksdagen förra våren. Då konstaterades att den berörda frågan behövde utredas ytterligare innan ett definitivt ställningstagande gjordes. När trafikutskottets betänkande nu föreligger saknas, anser jag, de kompletterande utredningsuppgifterna. I december 1979 ställde jag en fråga till kommunikationsministern angående bemanningen av dessa fartyg. Svaret från statsrådet blev att Jag anser att inte heller nu är själva principfrågan om civil eller militär bemanning och konsekvenserna därav tillräckligt belyst. Kostnadsberäkningarna som framläggs i rapporten är osäkra. Man har sålunda utgått från i stort sett samma bemanningsnorm vid såväl civil som militär bemanning — ett antagande som starkt måste ifrågasättas. Vidare har man inte analyserat betydelsen av fortsatt teknisk utveckling och därmed behovet av ett ökat specialistkunnande, inte minst för besättningen på sjömätningsfartygen. Det är mycket olyckligt och beklagligt att utskottet inte kunnat avge ett enigt yttrande i den här frågan. Principerna kring bemanningsfrågan bör ytterligare bli föremål för en verkligt allsidig utredning. Bemanningsfrågan är en teknisk, praktisk och social fråga och borde inte behöva vara partiskiljande. Min uppfattning är att det trots allt finns en gemensam grundsyn. Trots vad jag nu har anfört och på grund av det rådande statsfinansiella läget och de redovisade kostnaderna för en omställning till civilbemanning, ser jag mig nödsakad att rösta med majoritetsförslaget. Det är med stort beklagande jag gör det. Fru talman! Jag har sålunda inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan även i vad avser punkt 22.

Fru talman! Diskussionen om civil bemanning på isbrytarna emanerar från en yrkesgrupps behov av att få sina arbetsplatser flyttade närmare. Jag har viss förståelse för det. Men man måste också — som utskottets talesman här har anfört — ta hänsyn till dels de samhällsekonomiska förhållandena, dels det faktum att vår marin, vår flotta, vårt försvar behöver den utbildning som isbrytarna ger. Det bör också kunna noteras att de värnpliktiga som tjänstgör på isbrytare trivs med den här formen av värnpliktstjänstgöring. De är, skulle jag vilja säga, lyckliga över att ha fått en sådan kommendering. Men allra angelägnast tror jag det är att se till kostnaderna för civil bemanning, som vi absolut inte har råd med. Man måste också ta hänsyn till den risk som en civil bemanning innebär i konfliktsituationer. Vi kan se hur vårt närmaste grannland i öster ibland drabbas av strejk då det gäller isbrytarna. Det skulle, överfört till svenska förhållanden, kunna innebära ytterligare svåra problem för Norrland. Fru talman! Något av det viktigaste som kan sägas i detta ärende, när debatten har kommit så här långt, står på pränt i en av de motioner som Sten Svensson och jag har väckt. Vi har framför allt ägnat oss åt det mindre tonnaget och Vänersjöfarten. Det rör sig alltså om betydelsefulla faktorer i sjöfartssammanhang. Vad jag nu främst vill trycka på när det gäller våra förslag är behovet av en skattelagsändring för partrederier. Sådana skall enligt gällande lag ha ett s.k. fast driftställe. Det är detsamma som beskattning i en viss kommun, oavsett om delägarna är bosatta i skilda kommuner, vilket oftast är fallet. Sten Svensson och jag föreslår ändringar, så att regeringen får medge att rederi i särskilda fall ej kan anses ha fast driftställe. Vi föreslår också att seglande delägare skall beskattas enligt sjömansskatteskalorna. Vi har ett utomordentligt gott stöd för våra förslag i den sjöfartspolitiska utredningen. Även de remissinstanser som behandlat utredningen är positiva, med ett undantag. Det är — kanske inte oväntat — riksskatteverket, som är oroligt för att vissa skattemässiga principer skall trampas på tårna och likaså för att en ny regel för partrederier skulle kunna smitta av sig och förorsaka liknande krav från andra håll. Departementet och utskottet har tyvärr tydligen tagit intryck av dessa synpunkter. Sten Svensson och jag säger emellertid i vår motion: ”De problem med en ändring som riksskatteverket befarar måste vägas mot den osäkerhet om rättsläget som på senare år har förstärkts genom att skilda länsrätter bedömt likartade frågor olika. Nuvarande regler måste sålunda ses över.” Det är med glädje vi nu konstaterar att departementschefen och utskottet anger att en utredning kommer att se över de här frågorna. Det är då vår livliga förhoppning att man — och framför allt är hela den mindre sjöfartens företrädare angelägna om detta — får en lagändring till stånd här. Jag vill peka på det som vi framhåller i motion 2041, att ett partrederi med fast driftställe i Stockholm eller Göteborg har stora fördelar jämfört med ett partrederi som är lokaliserat till en mindre kommun. För ett partrederi i Stockholm är möjligheterna att finna delägare betydligt större än på en mindre ort. Man kan utgå från att om en ny utredning skulle komma fram till att man bör avvisa sjöfartspolitiska utredningens förslag beträffande de här skattefrågorna, kommer en koncentration av rederirörelserna att ske till storstadsregionerna. Vi finner inte detta acceptabelt. Vi kan alla i den här kammaren inse att mindre kommuner och sjöfartsstäder på det viset åderlåts på ännu en näring. Jag är mycket orolig för konsekvenserna för de rederihamnar som finns i Vänern. Jag konstaterar här, fru talman, att Sten Svenssons och mina motioner 2040 och 2041 koncentrerar sig på just det mindre tonnaget och insjöfarten, i första hand den på Vänern. Vi kan notera att Vänersjöfarten har mycket goda förutsättningar. För det första finns det bra hamnar — det finns god utrustning i dem. För det andra har vi genom den borgerliga regering som satt för ett par år sedan och den borgerliga riksdagsmajoriteten kommit att fatta ett beslut som förbilligade sjöfarten på Vänern. Man lättade kostnaderna för passage genom Trollhätte kanal med belopp i storleksordningen, om jag minns rätt, 15 milj.kr. per år. Men prognoserna för Vänersjöfarten har dess värre inte uppfyllts, åtminstone inte ännu. Det är möjligt att de, som så många andra prognoser, utgick från för högt ställda förväntningar, men man kan inte bortse från att det finns en rad faktorer som borde förbättras. Jag pekade nyss på en — reglerna för partrederierna. Vi har i motion 2040 pekat på möjligheterna att låta Vänerns seglations styrelse få en ännu viktigare funktion än den nu har. Man kan helt enkelt låta seglationsstyrelsen — som är mycket effektiv — få bli det verkställande organet för praktiskt taget alla de åtgärder som är nödvändiga för en trygg sjöfart på Vänern. Jag konstaterar, liksom vi alla kan göra, att det nu blir en utredning, en närmare Översyn kring en rad olika problem som vi ser det som mycket angeläget ur Vänersjöfartens, Vänerlandskapens och dessa läns synvinkel att lösa. Vi har i vår ena motion yrkat på att vad som i motionen anförs blir beaktat vid fastställandet av direktiven för utredningen om sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken. Vi kan, fru talman, förhoppningsvis läsa utskottsbetänkandet på det sättet att vad vi för fram också kommer att finnas med i de här direktiven. Detta skall då, hoppas jag, leda till bättre förhållanden och framför allt en framförhållning, så att sjöfarten på Vänern och även den mindre kustsjöfarten får bättre betingelser och därigenom kan utgöra den effektiva näring som vi så väl behöver. Det finns också, som alla vet, ett alldeles speciellt miljöpolitiskt skäl för att slå vakt om och skapa gynnsamma förutsättningar för sjöfarten. Det är ett energisnålt sätt att transportera gods. Det borde också kunna vara ett billigare sätt än vägtransporter. Man avlastar landsvägarna, som vi vet redan är hårt belastade och där kostnaderna är alltför stora. Det finns inga underhållskostnader för det element som sjöfarten rör sig på. Vi har, som jag nämnde, en bra kanal, bra slussar, goda förutsättningar. Det är liksom bara att gå vidare på den här vägen och skapa den gynnsamma framförhållning som gör att man bland både partrederier och andra företagsformer inom sjöfartsnäringen vågar tro på den här näringen. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skulle vilja säga några ord med anledning av avsnittet Bemanningsoch utbildningsfrågor. Eric Jönsson var nyss uppe och sade att sakfrågan inte hade fått en riktig behandling. Jag tror att reservanterna inte i första hand är ute efter en ytterligare behandling av den här frågan, utan i stället efter ett nytt beslut, som man skulle kunna få att sammanfalla med sina regionalpolitiska intressen. Enligt uppgift är 30-40 96 av platserna vid sjöbefälsskolorna vakanta f. n. Det tyder också på att förslaget i utskottsbetänkandet skulle vara riktigt. Det behövs således inte några fler utredningar i sakfrågan — den är tillräckligt utredd. Vad det handlar om är troligen en medvetet kringgående rörelse för att få ett helt nytt beslut i denna fråga. Jag bedömer också Paul Grabös yrkande om återremiss av avsnitt 3.9, mom. 15, som ett led i samma riktning. Man är helt enkelt inte nöjd med den utveckling frågan har fått och vill därför ha en omprövning. Utskottets majoritet är av den uppfattningen att den här frågan har fått en seriös behandling och att det förslag som föreligger bör kunna bifallas av kammarens majoritet. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Sjöbefälsutbildningen har tidigare behandlats två gånger av riksdagen. Så sent som för ett par veckor sedan behandlades ett betänkande från utbildningsutskottet, och riksdagen avslog då enhälligt motioner med samma syfte. Ett beslut nu om att ytterligare skjuta upp ärendets avgörande skulle sakna all saklig grund. Jag yrkar därför å mina och de socialdemokratiska ledamöternas i trafikutskottet vägnar avslag på Paul Grabös yrkande om att mom. 15 skall återförvisas till utskottet för behandling i höst.